Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare i olika sammanhang hävdat att den nuvarande energisituationen inte får leda till förhastade och kortsiktiga beslut. Det gäller då även beträffande ytterligare vattenkraftsutbyggnad. I huvudsak bör under de närmaste åren en koncentration ske till effektutbyggnad, till förbättring av redan existerande kraftverk. Sådana omoch tillbyggnader orsakar som regel minimala skador på naturen och leder ytterst sällan till konflikter med motstående intressen. När den tidigare trepartiregeringen 1977 anförde att som riktlinjer i den fysiska riksplaneringen skulle gälla att vattenkraftsutbyggnader inte skulle medges i de vattendrag som föreslogs undantagna, var det ett riktigt ställningstagande som vi anslöt oss till. Vi delade också den då uttalade uppfattningen att man inte borde utgå från att alla utbyggnadsprojekt i områden som inte omfattades av riktlinjerna skulle tillåtas efter prövning i vanlig ordning enligt vattenlagens bestämmelser. Frågan om Sölvbackaströmmarnas utbyggnad aktualiserar frågor som tidigare diskuterats här i kammaren, frågor som gäller vattenkraftens fortsatta exploatering och därmed sammanhängande problem. Vår generation har byggt ut mycket av våra vattendrag och nästan alla huvudälvar. Stora naturvärden har därmed förstörts. Vattenkraftsutbyggnaderna medför en omvälvande och oåterkallelig förändring. Landskapsbilden i Sveriges inland präglas i hög grad av älvdalarna, och i dag återstår bara fyra sådana dalar i icke-exploaterat skick. Kraftverksbyggen med åtföljande torrläggningar och överdämningar innebär ödeläggelse av goda strömfisken och fina rekreationsområden liksom av jordbruksoch skogsmark. Till problem som är ganska allmängiltiga och som även gäller fallet Sölvbacka hör försämringar för rennäringen. Samerna, som länge varit en hotad etnisk minoritet, drabbas ytterligare genom förstörda kalvningsoch renbetesland samt flyttningsvägar. Sysselsättningseffekterna, som alltid kommer in i samband med utbyggnadsförslag, får som bekant för projekt i den storleksordning det nu är fråga om en ganska ringa betydelse. En utbyggnad kan bara ge ett relativt litet antal jobb under en ganska kort tid och löser sålunda inte dessa problem på sikt. För de områden och de kommuner det gäller måste arbete i stället skapas genom statliga och kommunala insatser i syfte att bygga upp ett samhälleligt Herr talman! Miljökraven, dvs. frågan om en så långt möjligt oförändrad naturmiljö och ett bevarande av den ekologiska balansen, måste alltid tillmätas stor betydelse, liksom jordoch skogsbruk, rennäring och fiske samt inte minst rekreation och turism. Miljökraven måste upprätthållas även i sådana fall där ekonomiska skäl kan anföras för en prutning på miljöhänsyn. Bevarandevärdena, knappheten på outbyggda älvsträckor, rörligt friluftsliv, fiske, kulturminnesvård, landskapsbildning och forskning kräver en stark återhållsamhet med utbyggnader. Det måste nu vara vår skyldighet att slå vakt om naturvärdena, att överlämna det lilla som finns kvar till kommande generationer, att bevara huvuddelen av de sista orörda resterna av rinnande vatten, däribland Sölvbackaströmmarna, åt eftervärlden. Sölvbackaströmmarna har i många år varit hotade av kraftverksutbyggnad. En intensiv debatt har pågått sedan närmare 10 år tillbaka. 14 000 människor har genom namnunderskrifter gått emot en utbyggnad.

Vänsterpartiet kommunisterna har som bekant varit det parti som varit mest konsekvent i denna fråga, ja, rent av det enda parti som inte vinglat fram och tillbaka utan hela tiden agerat för att en nära nog enig folkopinions vilja skall respekteras. Men, herr talman, det är nu inte det viktigaste att söka ta åt sig äran, det viktiga är att vi i dag kan få en riksdagsmajoritet för ett beslut som möjliggör ett stopp för utbyggnadsplanerna, för ett bevarande av Sölvbackaströmmarna.

Olika uttalanden vid skilda tillfällen från riksdag och olika borgerliga regeringar om att tillmäta lokala opinioner stor betydelse var tydligen inte allvarligt menade för folkpartiets del. När regeringsbeslutet kom i våras trodde säkerligen många med mig att det skett en rejäl miss i handläggningen och att man snabbt skulle ompröva sitt beslut. Det klargjordes dock ganska snart att regeringen inte tänkte ompröva ett beslut som med skäl har uppfattats som ett uttryck för ett ställningstagande för kraftverksintressena och mot befolkningen. Eric Enlund och andra tidigare regeringsledamöter har bl.a. anfört formella skäl som skulle omöjliggöra en omprövning. Vart har då den i många sammanhang så omtalade politiska viljan tagit vägen? Klart är att om den politiska viljan funnits, hade man omgående kunnat hitta vägar som möjliggjort att ändra och rätta till beslutet. Behandlingen i civilutskottet av de båda motioner som syftar till att förhindra en utbyggnad visar att man har anledning att befara nya beslut och ställningstaganden innebärande att andra hotade älvsträckor byggs ut. Man frågar sig oroligt hur det skall gå med Sädvajaure, Fatsjön-Marsån, Nedre Långan, Härjeån och Rottnaälven, för att ta några exempel. Kjell Mattsson och Sven Eric Åkerfeldt avstyrker sålunda centerns partimotion och går liksom folkpartioch moderatrepresentanterna mot ett förslag som möjliggör att Sölvbackaströmmarna bevaras. Att folkpartirepresentanterna försvarar sin regerings fadäs kan man förstå, liksom att moderaterna slår vakt om kraftverkskapitalets intressen, men att centern också i denna fråga har hamnat i högerströmmarna är säkerligen förvånande för bl.a. många miljövänner. Argumentet om att det kan komma att kosta så mycket, som anförts från centerhåll i massmedia, gör att många säkerligen ställer sig frågan: Kan man lita på centern då det gäller avvecklingen av kärnkraften, något som kommer att kosta så mycket mer? Diskussionen om kostnaderna är f. ö. ganska intressant och belysande.

Från vänsterpartiet kommunisterna vänder vi oss bestämt emot sådana uppgörelser som innebär ersättning för tidigare kostnader eller för rena förräntningsvärden. För bolaget borde det stå klart att den verksamhet som det bedriver inte bara kan vara förenad med garanterade stora vinster utan också med vissa risktaganden.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 Det är huvudfrågan — inte den formella tågordningen i ärendet. Kjell Mattsson vill vidare varna för regeringens dåliga förhandlingsläge och uttrycker det så, att om regeringen kommer med mössan i hand till förhandlingar, har den en mycket dålig sits mot bolaget. Jag måste fråga: Vem har sagt att regeringen i förhandlingarna med bolaget skall komma med mössan i hand och underkasta sig de villkor som kraftverksbolaget företräder? Rolf Dahlberg säger att folkpartiregeringen i detta beslut har följt vattenlagen. Jag skulle vilja påstå att folkpartiregeringen har kört över vattenlagen och dess anda genom att utnyttja en dispensregel. Rolf Dahlberg tycker att utskottet har agerat närmast fegt. Jag har ingen anledning att lägga mig i den saken. Vänsterpartiet kommunisterna har som bekant av en majoritet av denna riksdag utestängts från möjlighet att delta i utskottbehandlingen. Jag vill ändå säga att jag tycker att fegheten i agerandet i samband med det här ärendet snarare ligger hos dem som i ord förklarar att de är överens med dem som vill stoppa utbyggnaden men som i sak kryper bakom formella hinder. Sedan nämner Rolf Dahlberg energiförlusterna. För dem som inte redan vet det kan det finnas skäl att erinra om att en utbyggnad av Sölvbackaströmmarna skulle klara ca 0,02 96 av energiproduktionen i landet och ca 0,08 26 av elproduktionen. Till sist en kommentar till det som Karin Ahrland anförde. Hon sade att de villkor som ställts från regeringens sida för utbyggnaden är ganska generösa och pekade på 2 milj.kr. till näringslivet och ersättning för uteblivet fiske. Dessa villkor har tidigare framförts i ungefär samma tappning som regeringen nu framför dem men då som erbjudanden från kraftverksbolaget för att köpa över Bergs kommun och folkopinionen till en linje som skulle möjliggöra en utbyggnad.

Herr talman! Detta är inte bara ett ovanligt ärende med en ovanlig handläggning — att det har varit en ovanlig handläggningsordning är jag den förste att erkänna — utan det är också en ovanlig ordning på talarlistan, som jag hoppas är ett undantagsfall. Traditionellt skulle ju en talesman för resp. reservanter ha kommit först på talarlistan och därefter den som betraktas som utskottets talesman — jag själv i det här fallet. Nu har det kommit andra talare emellan. Jag är inte alls störd av att Tore Claeson talade före mig, för honom lyssnar jag alltid på med stor förtjusning. Han är kunnig och håller oftast väl underbyggda anföranden, som jag tycker att det är intressant att lyssna på, även om jag inte delar hans åsikter. Det gör jag emellertid den här gången. Jag stördes alltså inte — jag vill bara ha sagt detta om talarordningen. I går hade folk från trakten kring Sölvbacka rest ner hit till Stockholm för att demonstrera och tala om vad de tycker i frågan. Fler har väl kommit i dag för att lyssna på diskussionen. Jag talade i går med en av demonstranterna, en pensionerad järnvägare som var gammal fackföreningsman. Han hade varit med länge och lärt sig betydelsen av att följa stadgar och fattade beslut. Han hyste respekt för det och hade länge deltagit i samhällsarbetet. Han sade att han hittills aldrig hade kunnat drömma om att vara med om att demonstrera mot ett i laga ordning fattat beslut. Sedan beskrev han beslutet, som han tyckte väldigt illa om och som han tyckte var felaktigt och fattat på osakliga grunder. Nu är måttet rågat, sade han, nu deltar jag i protesterna. Hans sätt att tänka och resonera stämmer helt med min inställning. Jag har mycket stor respekt för stadgar — jag höll på att säga mindre för lagar, men det kan man ju inte säga. Det är stadgar inom arbetarrörelsen som jag har stor respekt för. Det lärde man sig inom fackföreningsrörelsen liksom också att man skall följa den ordning som lagar och förordningar föreskriver. Men vi har hamnat i en alldeles exceptionell situation, som en tidigare regering har försatt oss i. Den här ovanliga situationen fordrar en ovanlig handläggning av frågan. När vi hade ärendet uppe till behandling i civilutskottet hade vi att ta ställning till två motioner — den ena från centerpartiet med Thorbjörn Fälldin som första namn. Den var väckt den 29 mars. Den 8 mars hade regeringen fattat sitt beslut. Det kunde inte vara obekant, för så stor kan inte okunnigheten vara i riksdagshuset. Den andra motionen, som hade undertecknats av representanter för alla partier utom folkpartiet, var väckt den 15 maj. Båda hade ett enda syfte: att undvika utbyggnad av Sölvbackaströmmarna. Det faktum att formuleringarna var litet luddiga dolde inte syftet med motionerna. När vi behandlade frågan hade vi socialdemokrater att falla tillbaka på vårt ställningstagande i sakfrågan i tidigare behandlingar. Inför beslutet 1975 — det beslutet har misstolkats av många — fördes en diskussion om hur vattenlagens regler skulle tillämpas vid den fortsatta kraftutbyggnaden. Det innebär inte ett ställningstagande till det enskilda fallet på det sätt som man vill göra gällande. Vi socialdemokrater hade då en i förhållande till majoriteten avvikande mening. Men redan då uttalade vi i vår reservation: ”Bland exempel på sådana projekt” — alltså projekt som det inte var någon risk skulle komma till stånd — ”kan nämnas en utbyggnad av Sölvbackaströmmarna där vattendomstolen ansett att vattenlagens regler skulle hindra ett utbyggnadstillstånd.” Samma bedömning skulle vattendomstolen enligt regeringens beslut göra i dag. Vi hade alltså rätt då, och vi har rätt nu. Detta trodde vi skulle vara ett skydd för Sölvbacka. När ärendet sedan kom tillbaka 1977 hade vi fått mera kunskap om vårt vattenbyggnadsbehov och våra vattenbyggnadsmöjligheter och bedömningen av dem. Då intog vi en klarare ståndpunkt. Vi anvisade alternativa vägar för att skydda och bevara strömmar och mindre älvar från utbyggnad.

Detta var det ställningstagande vi hade att utgå från när vi behandlade motionerna. För oss blev det därför enkelt att säga: Vi måste hitta någon väg ur det här. Opinionen hade också stärkts kolossalt under den tid som gått sedan beslutet fattats. Man hade förmodligen inte trott att regeringen skulle ta den ställning den gjorde. Det har varit en stor överraskning för många. Jag skall inte göra någon analys av grunderna för beslutet — det har Kjell Mattsson gjort utomordentligt bra. Jag har ingen annan mening än han i den delen. Det framgår också klart av vad vi skriver i avsnitt 5.2 på s. 10-11 i betänkandet, som alla utom folkpartisterna är eniga om. För att se det behöver man inte läsa mellan raderna — det står klart och tydligt på raderna hur vi värderar och bedömer det underlag som regeringen haft för sitt ställningstagande. Sådana här domslut — för det här är ett slags domslut: regeringen sätter sig så att säga i vattendomstolens ställe — kan man inte kvälja, och det är inte heller någon som har yrkat på att domslutet skall återgå. Vattendomstolens beslut kan överklagas, men regeringens kan inte överklagas. Man kan möjligen göra en granskning av det på konstitutionella grunder, men det är inte vi som gör den utan det görs i ett annat utskott och i ett annat sammanhang. Då kan det möjligen bli en prickning av det statsråd som fattade beslutet. Men i sak ändrar det ingenting. Men riksdagen är suverän. Riksdagen måste vara suverän, även i sådana här frågor. Riksdagen kan avvika från mönstret, och vi följer då de lagar och regler som gäller för riksdagens arbete — ingenting annat. Vi begår inga olagligheter om vi fattar ett beslut i enlighet med den rekommendation som utskottet har gjort. Jag kan väl inte behandla alla de inlägg som har gjorts här, men jag vill börja med att säga att den beskrivning som Kjell Mattsson gjorde av ärendets behandling i utskottet är helt korrekt — och det sade jag väl förut. Det sätt att tänja på vattenlagen som det här beslutet är ett uttryck för ogillas i allra högsta grad av civilutskottets majoritet — från alla partier frånsett folkpartiet. Kjell Mattsson och Rolf Dahlberg har frågat vad som skall bli följden av detta beslut. Finns det någon rimlig nivå på det skadestånd som skall betalas? Rolf Dahlberg säger att regeringen här har ställts i en mycket svår förhandlingssituation. Jag är inte så ängslig på den punkten som tydligen Kjell Mattsson och Rolf Dahlberg är. Den sittande jordbruksministern som skall sköta förhandlingarna, såvitt jag begriper, är ju inte känd för att vara mjuk i näven och släpphänt i fråga om sina ståndpunkter. Får han ett uppdrag av riksdagen, så utgår jag ifrån att han tillvaratar både riksdagens ekonomiska intressen och intresset av att fullfölja ärendet — att förmå bolaget att avstå från den rätt som det har fått. Det vore väl att försätta jordbruksministern i ett svårt läge om vi här skulle börja spekulera om kronor och ören. Visst har vi väl alla tänkt på vad det kan komma att kosta. Men vi vore ju väldigt dumma om vi talade om vad vi tänker på den punkten. Jag skulle vilja se den förhandlare som går med ett sådant besked i bakfickan. Han är ju låst vid den utgångspunkt som då har angetts — och om det skulle vara en orealistiskt låg nivå vore det ännu löjligare. Jag föreställer mig alltså att frågan är mer agitatorisk och inte syftar till att få fram något sakligt besked. Alla vet att man har funderat över detta, men ingen skall väl ge det beskedet. Sedan säger Kjell Mattsson att man skulle kunna kompensera invånarna. Jag fattar inte det. Det är ju inte bara de som i dag lever där som vi tänker på. Det gäller kanske framför allt kommande generationer. Det blir mer och mer ont om orörd natur. Hur skall vi kompensera med pengar som vi betalar ut i dag? Det är för mig helt obegripligt. Jag kan inte besvara denna fråga, eftersom jag tycker att den är orimlig. Det är alltså inte de som bor där i dag som skall ha pengar för att vi bygger ut, utan det är naturvärdena som skall bevaras, och de är inte omvandlingsbara till pengar. Visst skall regeringen komma tillbaka till riksdagen i detta ärende, och då får vi se vad som händer. Vi har naturligtvis också funderat på andra vägar att klara det här problemet. Men vi avstår från att diskutera dem, för vi utgår ifrån att kraftbolaget intar en realistisk position i förhandlingarna. Man måste ju veta att det är en stor folkvilja bakom den önskan det här gäller — och egentligen i sak också en stor riksdagsmajoritet. Alla talar vi här precis som om Sölvbacka vore i våra hjärtan. Men när det kommer till plånboken blir det ett annat resonemang hos en del. Nu hoppas jag alltså att förhandlingarna leder till ett snabbt resultat och att regeringen snart kommer tillbaka. Självfallet kommer då ett förslag till riksdagen att kosta pengar. Skulle detta misslyckas, har vi en ny situation som får prövas utifrån de utgångspunkter som då föreligger. Det vore väl att förstöra för oss alla att ge oss in på en diskussion om vad som händer om det spricker, vad som händer med de förhandlingar som då skall komma i gång, om bolaget skall ersättas med olja, osv. Jag tror att den diskussionen inte har något ambitiöst ärende. Det var en reflexion av Rolf Dahlberg som gjorde mig mycket förvånad. Han sade att det här beslutet fattades i utskottet med minsta möjliga majoritet. Vad är det? Det fattades med majoritet, det är nog odiskutabelt. Något annat finns ju inte. Menar Rolf Dahlberg att en rösts övervikt är det minsta möjliga och skulle diskvalificera ställningstagandet i utskottet? Då får vi pröva alla de beslut som fattas av en majoritet i utskottet beståend2 av åtta borgerliga ledamöter mot sju socialdemokrater. Det är då inga majoriteter i egentlig mening som ni styr utskottet med — det är ju konsekvensen av Rolf Dahlbergs resonemang. Jag förmodar att han inte tänkt på ”följdkonsekvensen” — som vi säger i det här huset — av det uttalandet. Karin Ahrlands anförande föranleder inte så mycket resonemang. Jag är emellertid förvånad över att hon försöker lägga in något slags riksdagsspråk i juristspråket. ”Synnerlig” är en juristterm och inte en riksdagsterm. Det finns väldigt olika tolkningar av ordet synnerlig, men i detta sammanhang tror jag att de jurister som skall tolka våra lagar är helt på det klara med vad ordet betyder. Det förakt för opinionsbildningar som Karin Ahrland här uttryckte har jag mycket liten förståelse för. Det störde mig väldigt mycket. Det är klart att det finns opinionsstormar åt olika håll. Man kan inte följa alla. Fast en del försöker göra det, tycker jag naturligtvis att det är fel. Att påstå att opinionsrörelser inte påverkar oss vore väl att liksom stänga för öronen definitivt. Det som gjorde mig speciellt illa berörd var hennes förakt för opinionsbildarnas kunskaper i statsvetenskapliga ämnen. Det är klart att Karin Ahrland har större kunskaper än jag har. När jag läste detta ämne kallades det statskunskap. Nu heter det statsvetenskap. Det är finare i dag. Men på den punkten finns det väl brister hos oss alla. Att säga att de som driver opinionen i denna fråga saknar kunskaper är fel. Jag undrar om inte Karin Ahrland har förläst sig på detta — det är inte så allvarligt menat utan mer sagt såsom en replik. Karin Ahrland argumenterar i denna sak som om vi vill ifrågasätta regeringens rätt att fatta beslut. Vi är på det klara med att beslutet inte kan ändras och inte skall ändras. Vi vill att man skall få kraftbolaget att avstå från den rätt som bolaget har fått av staten.

Vi är på det klara med att saken inte tjänar på ett enkelt bifall till motionerna. Vi har dock utgått från att motionerna har varit allvarligt menade och inte bara utgör ett spel för gallerierna. Man har verkligen velat att Sölvbackaströmmarna skulle räddas. Eftersom domen inte kan ändras, finns det endast en väg, nämligen att kraftbolaget avstår från sin rätt. Det vill vi att riksdagen skall pröva genom att ge regeringen i uppdrag att föra en ambitiös överläggning med kraftbolaget och återkomma till riksdagen med det resultat som man nått vid dessa förhandlingar. Då får vi ta nästa steg i denna beslutsprocess. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Talarordningen gör att jag egentligen skulle replikera Per Bergman, Karin Ahrland och Tore Claeson. Men det är inte säkert att jag hinner detta under denna första omgång. Jag skall först vända mig mot Per Bergman. Hans uppgift var att förklara varför riksdagen bör ge regeringen ett förhandlingsuppdrag. För att lyckas med detta hade han behövt ta fram mycket starka skäl, så starka att de vägt över de farhågor som jag förde fram i mitt inlägg och som jag är övertygad om att även många socialdemokrater hyser. Per Bergman kom in på respekten för ordning och lag. Ja, Per Bergman har ju varit aktiv i riksdagen under mycket lång tid. Jag måste säga att jag har satt stort värde på hans klara ställningstaganden när det gäller gränsdragningen mellan vad riksdagen skall syssla med och vad regeringen skall syssla med. I detta fall gör emellertid Per Bergman ett verkligt avhopp från den linje som han i andra sammanhang har hävdat så starkt och, som jag tycker, helt riktigt. Här vi!l han genomföra en verkligt extraordinär åtgärd. Vi kan i utskottet diskutera motiven för regeringens ställningstagande och vara kritiska mot den bedömning som gjorts. Men här har ju faktiskt fattats ett regeringsbeslut, och vi som utgör minoriteten inom utskottet anser att det inte finns någon möjlighet att ändra på detta. Per Bergman sade att utskottsmajoriteten kräver inte att regeringens beslut skall upphävas. Nja, rent formellt yrkar man inte på detta, men i sak gör man det naturligtvis. Om man verkligen vill att regeringen skall lyckas med det uppdrag man ger den, så innebär det att man i sak upphäver regeringens beslut. Låt mig säga beträffande de protester som kommit från Storsjöbygden och från andra håll att vi har den allra största respekt för alla meningsyttringar, vilken fråga och vilket område i landet det än gäller. Men ordningen måste ju ändå vara den att synpunkterna skall vara framme och behandlade innan den instans som har att fatta det avgörande beslutet hinner göra detta. Så är inte fallet här. De förhandlingar som regeringen skulle föra måste bli synnerligen svåra, men Per Bergman anser att så är det inte. Även om det råder samstämmighet i bedömningen av Anders Dahlgrens kapacitet, så är ju problemet det att han inte vet vad uppdragsgivaren vill. Per Bergmans inlägg gav inte heller något besked på den punkten. Han spred ingen som helst klarhet i frågan om vad utskottsmajoriteten vill att regeringen skall förhandla om. Det är en unik situation för den som får i uppdrag att förhandla att han inte vet vad uppdragsgivaren vill.
Herr talman! Per Bergman säger att situationen är mycket speciell, och på den punkten är Per Bergman och jag ense. Däremot tror jag inte att vi är ense om vad som gör situationen så speciell. För min del är det att riksdagen här håller på och tassar på olaglighetens gräns.

Det går inte ihop, herr talman. Sedan vill jag säga att jag hyser inget förakt för opinionsbildare. Jag har stor respekt för opinionsbildare, och såvitt jag begriper är både Per Bergman och jag opinionsbildare också. Men jag tycker att opinionsbildare skall verka i den andan att de också måste finna sig i fattade beslut. De bör göra allt de kan för att påverka riksdag, regering, myndigheter och andra innan beslut är fattade. Men även för dem måste gälla att ett i sista instans fattat beslut står fast. Jag blir rent bekymrad när jag upptäcker att ett stort parti, som det herr Bergman tillhör, ideligen ändrar uppfattning. Det är som bekant inte första gången socialdemokraterna ändrar uppfattning på grund av vissa opinionsbildares agerande. Jag hoppas att riksdagen håller mera på lagarna. När det gäller tolkningen av ”synnerliga skäl” har jag förstått att riksdagen har stiftat vattenlagen, där det talas om synnerliga skäl. Då förväntar jag mig att riksdagen har litet grand åsikter om vad man menade med synnerliga skäl den gången.
Herr talman! Låt mig först förklara för Per Bergman vad jag menar med att utskottets beslut fattats med minsta möjliga majoritet. Jag sade att det beslut som utskottet fattat betraktar jag närmast som ett utskottsinitiativ, och då är det intressant om det har fattats med stor majoritet eller med en mycket liten majoritet. Det är bakgrunden till att jag berörde just den frågan. Nr 33 Per Bergman överraskade nog kammaren när han spontant sade att han har Onsdagen den stor respekt för stadgar inom arbetarrörelsen men kanske något mindre 21 november 1979 respekt för rikets lagar. Det kanske något förklarar Per Bergmans ställningstagande i denna fråga, men det förklarar inte den socialdemokratiska partigruppens ställningstagande. Socialdemokraterna har — det vill vi gärna erkänna — under en lång följd av år mycket hårt slagit vakt om de lagar och bestämmelser som har gällt, och man har visat kurage i de situationer där sådant har krävts. Men nu har tydligen något nytt inträffat. Jag vill också peka på att socialdemokraterna inte har väckt någon egen motion i detta ärende, utan man stödjer sig här på centerpartiets motion och på en motion som har väckts av enskilda ledamöter från olika partier. Det måste man bedöma så, att socialdemokraterna i våras var på det klara med att detta ärende var avgjort och att man nu, i efterhand, har ändrat ståndpunkt. Det är svårt att förklara hur det har kunnat ske. Om kammaren följer utskottsmajoritetens förslag, är det inte någon i kammaren som står som segrare. Då är vi förlorare allihop. Då har vi nämligen förlorat någonting som är mycket viktigare än vad detta ärende i sig är, nämligen förtroendet och respekten för de lagar som vi arbetar efter. Tore Claeson sade att moderaterna slår vakt om kapitalägarna. Vet Tore Claeson vilka som äger Trångfors AB? Jo, det är ett antal kommuner i södra Sverige och Kooperativa förbundet. Och vi brukar inte så ofta beskyllas för att springa Kooperativa förbundets ärenden. Tore Claeson var inne på energiförlusterna och gjorde en jämförelse i stort. Till detta skall jag be att få återkomma.
Herr talman! Jag förmodar att Rolf Dahlberg är så känslig för nyanser i tonfallet när man talar och för gester kring talet att han begrep vad jag menade när jag talade om fackets stadgar och rikets lagar. Jag är nämligen uppväxt under de villkoren att man först måste klara fackavgiften — den var viktigast i livet —, sedan sjukkassan och sedan det andra. Men vi har kanske olika erfarenheter bakom oss som gör att vi har värderingar som skiljer sig åt. Jag hoppas dock att Rolf Dahlberg uppfattade nyansen. När det gäller detta med en rösts övervikt tycker jag att Rolf Dahlberg är föraktfull mot de borgerligas majoritet i riksdagen. Ni har ju bara en rösts övervikt här. Hur skall den, som en konsekvens av det resonemang som Rolf Dahlberg för, betraktas? Vi förlorar respekten för staten och för riksdagen, om vi inte fullföljer vad vi vill, och vi måste ju vilja det som vi nu yrkar — att Trångfors AB skall avstå från sin rätt. Vi utgår nämligen från att centerpartiet med sin partimotion menade allvar och att nuvarande statsministern, som står först på motionen, denna gång skall stå för sitt ord och vara konsekvent. Förutvarande bostadsministern står också först på en motion med samma innehåll. Jag vet att hon på denna punkt har en för mig behaglig ståndpunkt, men jag vill betona att vi i utskottet tog dessa motioner på allvar. Det är det som är 23 Kjell Mattsson säger att utskottets förslag i sak är detsamma som att upphäva beslutet — javisst är det så. Om Kjell Mattsson nu har sagt det, vågar jag också säga det. Men formellt sett står domen kvar. Vad vi försöker göra är att eliminera effekterna av den. Formellt har vi i sak uppnått det som man skulle uppnå om vi kunde häva domen. Men det kan vi alltså inte göra och det gör vi inte heller. Karin Ahrland argumenterar som om det vore vad vi är ute efter. Anders Dahlgren vet vad vi vill. Om han inte kan läsa civilutskottets betänkande, känner jag jordbruksministern mycket dåligt. Jag tror att Kjell Mattsson på denna punkt inte menar vad han säger. Karin Ahrland sade att riksdagen tassar på olaglighetens gräns. Hon kunde i stället ha sagt att folkpartiregeringen gjorde det, om hon nu vill hålla sig till sådana bedömningar som hon gör. Det tjatas ofta om att socialdemokraterna ändrar uppfattning stup i ett, och man försöker illustrera detta på olika sätt — i massmedia, i visor och melodier. Men det är ju folkpartiet som har präglat begreppet ”kvartalspolitik”.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det bara är Rolf Dahlberg som direkt haft någonting att säga om de frågeställningar jag tog upp i debatten. Men jag vill ändå säga att jag är förvånad över det förakt som kan utläsas ur Karin Ahrlands replik när det gäller folkopinionen. Vi skall vara glada att det finns en vaksam och aktiv opinion, som sannerligen inte är okunnig på detta område — lika litet som naturoch miljövännerna är okunniga i övriga frågor där de deltar och söker skapa opinion och rörelse bakom krav för att slå vakt om naturvärden. Jo då, Rolf Dahlberg, jag vet att det finns olika intressen, olika delägare, i kraftverksbolaget. Men det förändrar ingenting i sak. Kapitalet har samma funktion även om någon kommun och KF är med som delägare, och det är det som är det avgörande. Man måste sätta folkets intresse — i detta fall så klart uttalat från befolkningen i det område som berörs — före kapitalet, även om det skulle vara så att det i bolaget som agerar finns delägare som har anknytning både till kommuner och till folkrörelser.
Herr talman! Självfallet är det en svårighet för oss att det är yrkanden från centerns sida som är anledningen till denna diskussion i dag. Innehållet i de motioner som väcktes innebär en klar betoning av miljösidan. Jag klargjorde också vid genomgången av utskottets bedömning att man från den synpunkten skulle ha önskat ett annat resultat. Men i dag är det alltså inte en miljöfråga som riksdagen har att avgöra, utan det är fråga om huruvida ett regeringsbeslut skall stå fast eller inte, huruvida man skall tillgripa extraordinära åtgärder för att få beslutet i sak satt ur funktion. Detta skall då sägas både till Tore Claeson och till Per Bergman. Jag vill understryka ytterligare en sak för Tore Claeson, eftersom han ifrågasätter centerpartiets trovärdighet i andra delar av miljöpolitiken med tanke på vårt ställningstagande i denna fråga. Om vi går in på kärnkraftsdebatten, så har det aldrig varit fråga om att ta ifrån någon den rätt de har fått genom tillstånd, utan då har det hela tiden varit fråga om att genom en skärpt lagstiftning förbättra säkerheten. Sedan har man t.o.m. infört rådrumslagstiftning för att ekonomiskt kompensera dem under tiden fram till folkomröstningen. Därför är den koppling som Tore Claeson gör fullständigt omöjlig. Jag tror att vi över huvud taget har svårt att diskutera, eftersom det för Tore Claeson inte betyder någonting att regeringen har fattat ett beslut. Han menar att om man bara har politisk vilja så spelar det ingen roll om det finns ett beslut fattat av regeringen. Man kan dra de konsekvenserna även i andra sammanhang — tycker man att beslutet är fel skall det rivas upp, oavsett vilka konsekvenser det har. Det är den ordningen som vi inte kan ansluta oss till. Riksdagens ställningstagande gäller nu alltså inte en fråga om miljöpolitik, utan det handlar om att man skall respektera de bestämmelser som gäller för vårt handlande och för regeringens handlande. Vi som står bakom reservationen 1 — det är inte bara folkpartister som gör det, Karin Ahrland — har inte dragit samma slutsatser av avsnittet 5.2 i betänkandet som utskottsmajoriteten gör.
Herr talman! Det tycks vara viktigt att jag upprepar att jag inte hyser något förakt för folkopinionen. Vad jag har sagt är att jag inte har respekt för dem som inte respekterar lagligt fattade beslut. Då tänkte jag faktiskt på socialdemokrater och vpk i riksdagen, som vet att det har fattats ett lagligt beslut av folkpartiregeringen men som nu i sak vill upphäva det, vilket jag noterar att Per Bergman så småningom medgav. Sedan sade Per Bergman att vi tjatar så mycket om att socialdemokraterna ofta ändrar uppfattning. Det är inget tjat. Men varje gång socialdemokraterna ändrar uppfattning påpekar vi det, och nu gör socialdemokraterna det så ofta att det möjligen kan verka som om vi tjatar. Egentligen är det inte Sölvbacka som vi talar om i dag — det är om principen. Tänk om regeringen förhandlar med kraftbolaget och man där säger: Vi bygger inte ut Sölvbacka utan vi bygger ut på annat håll i stället. Skall regeringen säga ja till det? Och skall riksdagen i så fall uppdra åt regeringen att förhandla bort det kraftverket också? Detta kan alltså vara inledningen på en cirkus som vi inte vet hur den slutar. Det är detta som det handlar om i dag, och det är därför som vi inte bör rösta med utskottsmajoriteten.
Herr talman! Per Bergman sade i sitt tidigare inlägg att alla talar varmt för Sölvbacka, men när det kommer till plånboken backar en del. Det var ganska beskrivande. Men jag har hela tiden argumenterat från principiell, statsrättslig utgångspunkt. Det är ur den aspekten som jag tycker att denna fråga är så allvarlig. Hur skall det bli i fortsättningen, Per Bergman? Om socialdemo kraterna får som de vill och beslutar att bygga ut Kalix älv, tror ni då att det är möjligt med det motstånd som kan förväntas mot att bygga ut en av de fyra orörda älvarna som vi har varit överens om att bevara? I en radiointervju förra veckan sade Per Bergman att han var glad över att demonstranterna hade dragit fram Sölvbacka i rampljuset och fått till stånd en omprövning. Reportern frågade då: Vad säger Per Bergman, om Kalix älv skall byggas ut och demonstranterna då hindrar en utbyggnad? På detta svarade Per Bergman: Men det är ju en helt annan sak, den frågeställningen förstår jag inte. Ett faktum är ju att det är precis samma sak. Skillnaden är bara den att då har demonstranterna möjlighet att före beslutet påverka oss som är tvingade att fatta beslut. Men i fallet Sölvbacka kom man för sent med sin aktion. Detta är verkligheten, Per Bergman. Och det är också det som är faran med det förslag som socialdemokraterna har lagt fram och vunnit majoritet för i utskottet. Får jag också försöka förklara detta med utskottsinitiativ. Jag sade att detta förslag var att likna vid ett utskottsinitiativ, och då är det taget med knapp majoritet. I förarbetena till bestämmelsen om utskottsinitiativ sade man att bakom ett sådant borde stå en ganska stor majoritet av utskottet. Nu är inte detta formellt ett utskottsinitiativ utan det är litet konstigt upphängt på två motioner. Får jag sedan ta upp vad Tore Claeson sade om elkraftsbortfallet, vilket jag inte hann med att göra i mitt förra inlägg. Tore Claeson jämförde detta bortfall med hela energiförbrukningen i landet, och då blir det naturligtvis mycket små procentsiffror. Men vi kan också jämföra med distributionsföretaget inom Bergs kommun, BETEA. Det företaget försörjer 5 000-6 000 abonnenter med ström och har en årsomsättning som motsvarar Sölvbackaprojektet. Om vi gör den jämförelsen får vi en mer gripbar uppfattning om betydelsen av de 70 miljoner kilowattimmar som det är fråga om.
Herr talman! Det är inte lätt att svara på tre inlägg samtidigt som jag också skall ge mig in på en tidigare radiodebatt. Till Rolf Dahlberg vill jag bara säga att jag i radiodebatten uttalade att jag var glad över Sölvbackademonstrationen, eftersom den överensstämde med mitt partis värderingar. Jag sade att man är glad över sådana opinioner. Om Kalix dyker upp får vi se vad som händer då. Det finns många opinioner och många motsatta opinioner. Man kan inte vara glad över alla, men jag var glad över opinionen bland Sölvbackademonstranterna — det var alltså vad jag uttalade i radiodebatten. Sedan måste jag säga att jag är mycket glad över att Rolf Dahlberg sade att det ligger någonting i talet om Sölvbacka i våra hjärtan och våra plånböcker. Att Rolf Dahlberg anser att denna min bedömning är korrekt är jag, som sagt, mycket glad över. Påståendet att vi byter åsikter blir inte sannare bara därför att Karin Ahrland upprepar det. Hon är inget sanningsvittne i sådana frågor. Det har inte heller lagts fram några argument som bevis för vad Karin Ahrland påstår. Senare skall jag med förtjusning ta del av stenografernas uppfattning om vad Karin Ahrland har sagt och se hur mycket hon ändrar där det står att hon är föraktfull emot inte riksdagsmän som opinionsbildare utan opinionsbildarnas i Sölvbackafrågan okunskap i statsvetenskapliga angelägenheter. Till Kjell Mattsson vill jag beträffande påståendet att det rör sig om olika frågor — en miljöfråga när motionen skrevs och i dag en fråga om att upphäva ett regeringsbeslut — säga: Nej, Kjell Mattsson, det är exakt samma fråga. Jag har inte samma ringaktning för centerns partikansli som Kjell Mattsson, som tror att partikansliet inte visste om beslutet den 8 mars när det den 29 mars skrev motionen och ville det som vi nu föreslår. Visst är det samma fråga, Kjell Mattsson, försök inte att blanda bort korten i det sammanhanget!
Herr talman! Kjell Mattsson säger att det är uppenbart att det har gjorts ett felaktigt ställningstagande från utskottsmajoritetens sida. Jag skulle vilja påstå att det rör sig om ett uppenbart felaktigt ställningstagande av regeringen, som ju har orsakat att den här frågan kommit upp på det här sättet. Jag menar att det måste gå att rätta till de galenskaper som regeringen har gjort sig skyldig till. Nu ifrågasätter jag om inte regeringens beslut i detta ärende måste betraktas som ett brott mot vattenlagen. Vi måste alltid kunna ifrågasätta fattade beslut och kunna ändra oss. I annat fall skulle vi så att säga leva kvar i en förgången tid. När Karin Ahrland sade att det egentligen inte handlar om Sölvbacka utan om en princip vill jag understryka att det sannerligen är just Sölvbacka det handlar om. Det handlar om minst 14 000 människors klart uttalade vilja, om en enhetlig opinion i en hel bygd i ett landskap som direkt eller indirekt berörs av saken. Det gäller i allra högsta grad frågan om Sölvbackaströmmarnas utbyggnad eller ej. Som saken nu ligger till är den enda möjligheten att klara Sölvbackaströmmarna från utbyggnad att välja den linje som majoriteten har föreslagit. Det är helt klart att så är fallet. Till Rolf Dahlberg vill jag bara säga att det är vanligt att få höra vad han sade, nämligen att opinionen har kommit sent. Det är det gamla vanliga argumentet från beslutsfattare på olika nivåer. Det heter att opinionen är för sent ute, annars skulle man naturligtvis ha kunnat ta hänsyn, osv. Nu förhåller det sig faktiskt så, att här om någonsin har opinionen varit ute i tid och slagit larm i motsats till den opinion som jag förut har talat om. Det har funnits och finns en mycket stark och enig opinion. De uppvaktningar och framställningar som under årens lopp har gjorts hos riksdagsgrupper och regering när det gäller den här frågan i syfte att åstadkomma att Sölvbackaströmmarna undantas från utbyggnad är otaliga. Här har sannerligen opinionen inte vaknat för sent, men det har däremot beslutsfattarna.

Herr talman! Det är dags för oss politiker att lyssna på människorna och i möjligaste mån biträda dem när de som Storsjöborna har kämpat för Sölvbacka sedan 1971. Ingen av oss skulle sitta här, om inte människor i allmänna val hade röstat på oss, och därför har de också rätt att kräva att vi lyssnar på deras stämma. Jag är medveten om att den framställning som görs i detta fall är extraordinär och är att betrakta som ett undantagsfall. Striden om Sölvbacka är ingen gröna-vågen-romantik utan en kämp för 200 innevånare i Storsjö by för att även i framtiden kunna bo kvar i sin hembygd. Storsjö by är grundad på jordoch skogsbruk. Mekaniseringen har inneburit att kaloch slutavverkningar sker i ett rasande tempo. Skogsbolaget beräknar att inom fem år endast kunna ge arbete till 5 man mot 36 som år 1972 var sysselsatta inom skogen. För att bygden skall kunna leva vidare krävs en levande landsbygd och turism. Sölvbacka strömmar är i detta sammanhang ett måste, eftersom de flesta turister i området är sportfiskare. Det är viktigt att stressade storstadsbor har möjlighet att få uppleva lantlig, levande miljö. Vi har också ansvaret att till kommande generationer bevara något av ursprunget i naturen. Vid en reglering fryser inte älven till, och det innebär att tunga djur, t.ex. ren, ej kan komma till vinterbete, vilket innebär en begränsning i samernas utkomstmöjligheter. Dessa har redan tidigare fråntagits stora områden, och vi bör i denna fråga känna vårt ansvar för denna minoritet av vår befolkning. Uttern har en bofast stam i Härjedalen, och eftersom det endast finns ca 500 uttrar i hela Sverige, är det viktigt att dessa skyddas. Vi fördömer utrotningen och rovjakten av Afrikas vilda djur, och då anser jag att vi skall ta ansvaret för våra egna utrotningshotade djur i Sverige och föregå med gott exempel. Med detta, herr talman, vädjar jag till riksdagens ledamöter att lyssna till bygdens befolkning, rädda Sölvbacka och ge invånarna möjlighet att bo kvar i sin hembygd, och jag hoppas att turister skall känna sig välkomna att finna rekreation och ett bra fiske.

Herr talman! Den fråga vi diskuterar i kammaren i dag är ett exempel bland många där produktionsintresset kommer i konflikt med naturoch miljövårdens intressen. I Sölvbacka är det fråga om att utnyttja vattenkraften för elproduktion. I andra fall kan det gälla medel och metoder inom det moderna jordoch skogsbruket. Industrilokaliseringar och vägdragningar är ytterligare exempel på hur nära nog olösliga konflikter kan uppstå mellan var för sig mycket beaktansvärda intressen. För de människor som är direkt berörda är det naturligt med ett starkt engagemang för den ena eller den andra sidan. Jag har stor förståelse för dem som ser det som en förstahandsuppgift att skydda Sölvbackaströmmarna mot exploatering, men jag har också stor förståelse för dem som menar att vi måste utnyttja de resurser vi har i vårt land för att lösa de energiproblem som vi redan nu har och som kan väntas bli ännu svårare i framtiden. Det är enligt min mening nödvändigt att alla de problem som innebär att svåra konflikter uppstår mellan olika, fullt legitima intressen, sätts in i ett större sammanhang. Om man avstår från detta och bedömer varje enskilt fall för sig utan att ta hänsyn till likartade avvägningsproblem som uppstår i en hel rad andra fall, löper man risk att fatta beslut som dels var för sig blir motstridiga, dels sammantaget kommer att motverka övergripande mål. I den livliga debatten kring Sölvbacka har det ofta påpekats att företaget är så litet och ger så ringa tillskott till vår energiförsörjning, att man av hänsyn till strömmarnas bevarandevärde borde avstå från utbyggnad. Men eftersom några mera definitiva lösningar av våra framtida energiproblem ännu inte föreligger, menar jag att även ett litet delbeslut om vår energiförsörjning, som Sölvbackaärendet utgör, måste sättas in i ett större sammanhang. 1975 års energipolitiska beslut innebar bl.a. att elproduktionen genom vattenkraft skall öka med 5 TWh, från då redan beslutade 61 TWh till 66 TWh år 1985. Folkpartiregeringen föreslog i energipropositionen i våras en nedskärning till 65 TWh fram till år 1990. Men eftersom det förslaget ännu inte behandlats i riksdagen, kan vi i den här debatten lämna det därhän. Vi håller oss alltså till de riksdagsuttalanden som verkligen föreligger och som formellt kan sägas fortfarande gälla. För siffran 66 TWh fanns en klar majoritet i riksdagen. Jag vill dock påminna om att folkpartiet när det beslutet fattades reserverade sig för en något lägre utbyggnadsnivå. Mot denna bakgrund har man anledning att efterlysa utskottsmajoritetens långsiktiga planer. Står ni fast vid de tidigare besluten eller vill ni minska vattenkraftens framtida tillskott till vår energiproduktion? Står ni fast vid den uppfattning ni hade 1975, så måste ni i princip välja endera av de två möjligheter som står till buds. Den ena är att bygga ut en stor orörd älv, den andra möjligheten är att effektivisera befintliga kraftverk och att bygga ett antal mindre, nya kraftverk i redan exploaterade älvar med begränsade bevarandevärden. Skall riksdagens intentioner uppfyllas måste vissa beslut fattas, även om de är kontroversiella. De två möjligheterna diskuterades här i kammaren i december 1977. Då ville socialdemokraterna öppna möjligheter för en utbyggnad av Kalixälven. Därmed skulle det tillskott i stort sett kunna vinnas som riksdagen ansett behövligt, eftersom Kalixälven totalt kan ge 4,5 TWh. När nu socialdemokraterna t.o.m. vill återta ett till Trångsfors Aktiebolag redan givet tillstånd finns det anledning att fråga sig om de helt låst sig för en utbyggnad av Kalixälven — en älv som klassats med en fyra, dvs. med högsta bevarandevärde. Här är säkerligen landets miljövänner intresserade av att få ett besked, och jag tycker det bör lämnas i den här debatten. Nu nämnde Per Bergman i sitt inlägg Kalixälven, men han gav inte något svar på den fråga som jag här har ställt. I trepartiregeringens proposition 1977/78:57, undertecknad av dåvarande statsrådet Elvy Olsson, deklarerades att vi ville undanta Kalixälven från vattenkraftsutbyggnad. I folkpartiregeringens energipolitiska proposition i våras deklarerades samma uppfattning. Jag utgår från att centerpartiet inte ändrat uppfattning beträffande Kalixälven. Mot den bakgrunden blir center partisten Eivor Nilsons agerande i civilutskottet kanske märkligare än något annat vid handläggandet av det här ärendet. Efter vad som hänt efter 1975 — inte minst i kärnkraftsfrågan — kan väl Eivor Nilson inte anse det rimligt att gå ifrån tankarna på åtminstone någon utbyggnad av vattenkraften. Är det någon bestämd handlingslinje Eivor Nilson här står för, som innebär att vi skall säga nej även till mindre utbyggnadsföretag, där bevarandevärdet bedöms som relativt begränsat? Sölvbackaströmmarna har klassats med en tvåa. Eller har Eivor Nilson skiftat över till de socialdemokratiska tankegångarna på att bygga ut Kalixälven? Den är som jag sade klassad med en fyra — högsta bevarandevärde. Jag tycker att de här frågorna bör Eivor Nilson svara på. Om Eivor Nilson anser att Sölvbackautbyggnaden är ett alltför litet ärende för att beslutet skall behöva vägledas av några principer alls, så vill jag understryka två saker. Den första är att Sölvbackautbyggnaden ändå är så pass stor att den motsvarar en oljeimport av omkring 15 000 kubikmeter per år. Här nämnde Rolf Dahlberg som vi hörde en något högre siffra, 16 000 kubikmeter. Vad det kostar i dag vet vi ungefär, men hur mycket det kommer att kosta i framtiden på lång sikt vet vi inte. Det är alltså inte direkt några småsummor det rör sig om. Det andra jag vill understryka är, som jag sade förut, att även små ärenden måste handläggas med någorlunda konsekvens. Här vill jag ge mitt erkännande till civilutskottets ordförande Kjell Mattsson, som på ett klargörande sätt har redovisat hur övriga centerpartistiska ledamöter i utskottet ser på det här ärendet. Vi har från folkpartiets sida hållit en konsekvent linje när det gäller vattenkraftsutbyggnaden. Vi står fast vid beslutet att skydda de fyra stora Norrlandsälvarna Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven. Vi hävdade vid 1975 års energipolitiska beslut enligt en reservation av Rolf Wirtén att den totala utbyggnaden bör stanna vid 65 TWh, dvs. I TWh lägre än vad riksdagsmajoriteten då ansåg. Samma utbyggnadsnivå föreslås i folkpartiregeringens proposition från i våras, som ännu inte behandlats av riksdagen. Skall den målsättningen uppnås måste några av de smärre utbyggnaderna släppas fram. I valet mellan dessa två handlingslinjer, å ena sidan en utbyggnad av en stor orörd älv med högsta bevarandevärde och å andra sidan en utbyggnad av smärre anläggningar, har vi valt den senare handlingslinjen. Bakom den står såvitt jag har förstått en klar riksdagsmajoritet. Under folkpartiregeringens tid prövades fem utbyggnadsärenden. Vi avslog tre ansökningar som gällde Edänge i Mellanljusnan, Klippen i Ume älv och en mindre utbyggnad i Kolbäcksån i Hallstahammar. Vi biföll två ansökningar. Den ena gällde Sölvbacka i Ljungan och den andra gällde Sädvajaure i Skellefte älv. Det sistnämnda ärendet måste dock prövas av riksdagen och finns därför med i den energipolitiska propositionen, som ännu inte har behandlats i kammaren. I alla dessa ärenden framfördes starkt motstridiga önskemål, dels från dem som ovillkorligen ville ha en utbyggnad, dels från dem som ville bevara älvarna. Vi vägde de olika argumenten mycket noga både i vad gällde de enskilda ansökningarna var för sig och vid en jämförelse dem emellan. Resultatet blev alltså att vi avslog i tre fall och gav klarsignal i två. Vägledande för vår bedömning har varit att vi vill tillgodose två för oss viktiga önskemål. Det ena är att skydda de stora orörda Norrlandsälvarna med mycket högt bevarandevärde. Det andra är att uppnå den utbyggnad av vattenkraften som en klar majoritet i riksdagen har uttalat sig för.
Herr talman! Jag har fått några direkta frågor från Eric Enlund som jag skulle vilja besvara. Jag tycker att jag i mitt anförande har talat om att jag har tagit ställning för bygdens befolkning. Personligen ser jag det som viktigt att man undersöker möjligheterna att effektivisera redan befintliga kraftverk och att man inte bygger ut några ytterligare älvar. Bergs kommun har också begärt prövning efter beslutet, och det visar att man även där har ändrat åsikt i frågan. Eftersom jag kommer från Härjedalen, där vi i kommunfullmäktige har fattat ett principbeslut om att motsätta oss vidare utbyggnad av våra älvar, har det inte varit svårt för mig att ta den ställning jag gjort i den här frågan.
Herr talman! Jag vill inte ta upp någon debatt om de här terawattimmarna, som växlat med åren. De fem terawattimmarna var en produkt av vad man ansåg vara utbyggbart i fråga om vattenkraft. Nu skall det vara fyra terawattimmar och en längre målsättning. Men det är inte fråga om att kunna bygga ut till varje pris. Vi har inte varit eniga om var vi skall ta terawattimmarna någonstans, och det är detta frågan gäller. Eric Enlund sade att jag inte hade svarat på en fråga som han då ställde. Men jag kan ju inte svara förrän jag får en fråga, och jag vill därför svara nu: Vi står fast vid vårt ställningstagande 1977 om Kalixälven, som det fanns uttryckt i den riksdagshandling som då förelåg.
Herr talman! Det finns, Eivor Nilson, ingen skillnad mellan Eivor Nilson och mig när det gäller respekten för människors önskemål. Men här uppstår gång efter annan, som jag sade i mitt anförande, olösliga konflikter mellan två var för sig mycket respektabla och beaktansvärda intressen. Och då måste man välja det ena. Eivor Nilson redogjorde i sitt inlägg inte på något sätt för hur hon skulle kunna lösa problemet att uppnå den utbyggnadsnivå som riksdagen såvitt jag förstår står enig bakom utan att förverkliga några av de smärre utbyggnadsföretag som vi har förslag om —- om man vill bevara de stora Norrlandsälvarna. Där gav Eivor Nilson inget som helst besked. Sedan vill jag säga till Per Bergman: Jag tycker det är en underlig metod som utskottsmajoriteten använder i motiveringen för sitt ställningstagande. Man hänvisar till den folkpartistiska energipropositionen, och så säger man på s. 12 att ”hänsyn möjligen kan ha tagits till förslag till riktlinjer för energipolitiken som ännu inte godkänts av riksdagen”. Den juridiken — eller advokatyren, vad man nu vill kalla det — måste förklaras här i kammaren. Varför talar man om en proposition som ännu inte är behandlad i riksdagen när det finns två tidigare propositioner med därtill hörande utskottsbetänkanden och två riksdagsbeslut att tala om? Varför nämner inte utskottsmajoriteten med ett enda ord i sin skrivning — det är något annat att det finns med i reciten i betänkandet — 1975 års riksdagsuttalande om en utökning av vattenkraften med 5 TWh? Och varför citerar man inte vad som står i civilutskottets betänkande 1977/78:9, där man refererar 1975 års uttalande och visserligen uttalar någon tveksamhet om att de riktlinjer som antogs 1977 skulle kunna ge så stort tillskott men där man inte tar avstånd från ytterligare utbyggnad? Är motiven bakom de här egendomligheterna i civilutskottets majoritetsskrivning att man vill dölja eller i vart fall inte bli påmind om att man år 1975 ville ha en utbyggnad med ytterligare 5 TWh och 1977 ville öppna dörrarna för en utbyggnad av Kalix älv, som i bevarandevärde står i högsta klass? Detta tycker jag att Per Bergman på något sätt måste förklara.

Herr talman! Eric Enlund tycks tro att jag är en expert på energifrågor. Så är inte fallet. Jag har sagt att jag vet att man kan effektivisera befintliga kraftverk. Älvräddarnas organisation har gjort en undersökning, där det visat sig att man kan få ut 10 TWh om man effektiviserar befintliga kraftverk — detta utan att behöva röra de outbyggda älvarna. Vi har inom centerpartiet tagit ställning vad gäller de stora älvarna, och ni känner alla till vad vi sagt. Herr talman! Jag har agerat utifrån mina känslor och utifrån ståndpunkten att man skall kunna effektivisera de kraftverk som finns i dag. Där har herr Enlund mitt svar.
Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva upprepa för herr Enlund att vi står fast vid vårt ställningstagande från 1977 när det gäller Kalixälven. Med det beskedet är också sagt att tidigare beslut om antalet terawattimmar icke var bindande för utbyggnader var som helst i landet eller för de rekommendationer i riksdagsbeslutet som herr Enlund ställde sig bakom. Det finns inget stöd för en sådan tolkning i tidigare propositioner eller riksdagsbeslut. Nu kan det vara svårt att läsa regeringsbeslutet, eftersom man där inte behöver motivera alla de åsikter och tankar som man för fram. Men det finns i proposition 115, som ännu inte har behandlats av riksdagen, stöd för motiveringen för att dispensgivning skall tillämpas. När propositionen är behandlad av riksdagen har den kanske upphöjts till att gälla som riktlinjer för energipolitiken.
Herr talman! Det finns inga delade meningar mellan Eivor Nilson och mig när det gäller att utnyttja möjligheterna till effektivisering av redan befintliga anläggningar. Men om man skall nå upp till den utbyggnadsnivå som riksdagen önskar och uttalat sig för måste man dessutom, om man vill skydda de stora älvarna, medge ytterligare några mindre utbyggnader. Per Bergman gav inte något som helst svar på min egentliga fråga, dvs. vad som är anledningen till att man i utskottsbetänkandets motivering inte redovisar de riksdagsuttalanden som faktiskt föreligger i ärendet utan i stället antyder, att regeringen skulle ha byggt sitt ställningstagande på innehållet i en regeringsproposition som ännu inte är behandlad. Per Bergmans sista inlägg var klargörande på en punkt: socialdemokraterna menar alltså att Kalixälven så småningom skall byggas ut. Det var ett värdefullt besked i denna debatt.

Herr talman! Jag skall inte delta i den konstitutionella debatten i denna fråga. Jag vill i stället säga några ord om principen att livsviktiga frågor inte skall avgöras över deras huvuden vars förhållanden det gäller. Jag tänker i detta sammanhang särskilt ta upp samernas ställning.

Samerna är de under förmynderskap satta. Vi rikssvenskar tror ”att det är bäst för dem” — vi tänker för dem och vi vet att deras syn på de egna näringarna inte är den riktiga. De kommer alltid ”för sent” med sina invändningar, något som också i dag återigen har framhållits. På det sättet har exploateringen av deras land gått till. Jag känner inte till den språkliga bakgrunden till namnet Sölvbacka, men det påminner om att ordet ”sölf” i gammalt språkbruk betydde silver. Tankarna går då till ett annat ”silverberg”, som jag skrivit en bok om, nämligen Nasafjäll, upptäckt år 1635 av malmletare. Namnet påminner också om smälthyttan vid Silbojokk, dvs. Silverbäcken. Bevarade handlingar är en nedslående läsning för den som tänkt stort om svensk förvaltning liksom om svenskens sinne för rättvisa och oväld. Riksarkivet bevarar härvidlag dokument som inte är uppbyggliga. I dag gäller det ett nytt fall, där samerna står inför ingrepp som hotar deras näring. Här upprepas alltså historien. Deras intressen har varit perifera, inte värda att beakta, inte avgörande — eller kommer till uttryck för sent. Jag haren tjock mapp på mitt rum över frågor som har kommit upp i riksdagen bara under min korta riksdagstid och som visar samma sak. Alla regeringar är tydligen lika — gamla tiders stormaktsregeringar, de konservativa, de som kallat sig socialistiska eller arbetarregeringar, och även de liberala. Därför är mitt inlägg i dagens debatt en uppmaning, allvarlig och uppriktig från min sida, till myndigheter, regeringar och folkförsamlingar att lyssna på en folkminoritet som hotas till sin existens. Ta med dem i förhandsplaneringen, fråga dem först — kom inte efteråt! Låt inte detta som skett i Sölvbacka upprepas! Och så en röstförklaring. Om talmannen trots de författningsrelaterade svårigheterna i denna fråga ställer proposition kommer jag att rösta för utskottets hemställan. Motiveringen är vad jag nu anfört samt följande: 1. Folkviljan i den glesbygd där ingreppen sker — 14 000 människor talar till mig. Jag tycker att ”sydkraft”, alltså kraftintressen söderut, inte längre bör härja i ”nordkrafts” region. 2. De långsiktiga verkningarna av utbyggnaden — arbete för stunden men avfolkning längre fram. Fråga Jokkmokks kommun, där det funnits gott om kraftbyggnadsarbete en gång i tiden, hur det ser ut nu. 3. Fisket och friluftslivet. Detta är en del av det omistliga Sverige. 4. Vinsten ur energisynpunkt är marginell. I allmänhet innebär utvinning av energi här uppe att kraften skall transporteras söderut. Norrland har överskott på energi. Givetvis skall vi solidariskt dela med oss, men det har skett i en utsträckning som kan anses tillräcklig. Vad som utvinns skall föras bort genom kraftledningar. Kostnaderna för dem är enorma. Utöver anläggning och vård kostar de mark som inte producerar någonting och som markägaren inte får rimlig ersättning för. Jag tycker att Eric Enlund, som jag betraktar som en god vän, har talat oerhört ”krasst”. Vem har klassat älvar? Har samerna varit med och klassat Sölvbackaströmmarna? Var samerna med och klassade Ritsem? Jag har mängder av handlingar som visar att så icke har skett. När det gäller detta att man måste bygga ut de små älvarna trots att de ger så litet energitillskott att vinsten kanske kommer bort i transporten tycker jag att man för ett oerhört cyniskt resonemang. I ett skede där vi definitivt måste övergå till att finna nya energikällor och där forskning, teknik och vetenskap, som jag tror på, inom kort kommer att ge oss miljövänliga kraftkällor vore det tragiskt om vi skulle offra våra stora älvar. Det vore också tragiskt att bygga ut en sådan ström som den nu aktuella, om det bevisligen är så att de som bor i närheten inte vill det. Jag klandrar inte vad som har skett, men om det går att ställa proposition kommer jag att rösta med utskottsmajoriteten.

Herr talman! Jag lyssnade med ett visst intresse till Eric Enlund, för den uppläggning han hade är såvitt jag kan finna korrekt. Vi är överens om att vi behöver ytterligare 5 TWh elektrisk kraft från vattenkraften. Centern och vpk har velat gå upp till 66 TWh, medan vi andra har stannat vid 65. När vi diskuterade den här frågan 1977 sade vi: Detta mål kan man uppnå på i princip två vägar. Jag bortser från detta med att effektivisera existerande kraftverk, för det vill väl varje människa göra. Den ena vägen är att bygga ut en av de större älvarna, den andra är att bygga ut en rad små vattendrag. Vi sade i våra reservationer att det från miljösynpunkt är bättre att tillåta ett fåtal ingrepp i större älvar med god kraftnytta än att söka tillgodose önskemålen om en ökad elproduktion genom ett stort antal ingrepp i mindre vattendrag. Den ståndpunkten hade vi då. Därför gick vi emot Sölvbackaströmmarna 1977, därför var vi för Kalixälven. Den ståndpunkten håller vi fast vid. Det är vår sakliga ståndpunkt. Det är på det sättet att det inte bara gäller Sölvbackaströmmarna. Det kommer att finnas många sådana tillfällen när man förstör natur och miljö på ett sätt som upprör människorna för att nå ett mycket litet krafttillskott. Och det kommer att i framtiden finnas många som Eivor Nilson som säger: Jag representerar bygd, jag vill inte bygga ut. Det fann vi vara en sämre metod för att uppnå det av riksdagen fastställda enhälliga målet om en viss kraftproduktion från vattenkraft. Det är därför som vi går emot den här utbyggnaden av Sölvbackaströmmarna. Det är ingen idé att göra denna debatt till en formaldebatt. Vi respekterar regeringsbeslut även om de är okloka, men det beslut det här gäller är ju nästan inte alls effektuerat ännu — älven finns där ännu. Och då finns det full möjlighet att förhandla med kraftproducenter utan att kränka vederbörandes rätt. Det är det som regeringen uppmanas till. Om man alltså ser en viss logik i Eric Enlunds tal om att vi här har två olika meningar om hur man bör uppnå det eftersträvade målet på 65 TWh så har jag svårare att förstå centerns agerande, och jag förstår att Eivor Nilson känner sig litet förvirrad över sitt eget parti. Det är ändå så, att i regeringsställning uttalade sig centern för en utbyggnad av Sölvbackaströmmarna. Därefter kom centern i opposition, och först efter det att beslutet väl hade fattats, väckte centern en partimotion, i vilken man sade att riksdagen skall uttala sig för att Sölvbackaströmmarna icke skall byggas ut. Man måste ju ha menat någonting med denna partimotion, men när centern kröp in i regeringsställning igen, återgick man till 1977 års ståndpunkt. Det är icke särskilt ärofullt. Man förstår att Eivor Nilson helt enkelt står kvar vid den ståndpunkt som hennes partiledning gav uttryck för i våras, och som hennes partiledning — enligt vad jag har hört — med en viss envishet drev uppe i dessa bygder under valrörelsen. Herr talman! Vi har ägnat den här frågan ett betydande intresse i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det speglar vår principiella syn på hur man bör gå fram när det gäller utbyggnad av vattenkraft.

Det är visserligen alltid en svår avvägning, men vi har redovisat hur vi vill göra den avvägningen. Sölvbackaströmmarna kommer förmodligen att följas av liknande ärenden och då kommer vi att inta, såvitt jag kan se, samma ståndpunkt. Låt bli att göra ur kraftsynpunkt relativt betydelselösa ingrepp i miljön, som av en opinion upplevs som kränkande!
Herr talman! Olof Palme försöker nu att göra det här till en debatt om på vilket sätt utbyggnaden av vattenkraft skall ske i det här landet. Det har vi diskuterat 1975, och då ville socialdemokraterna ha möjlighet att bygga ut Sölvbackaströmmarna. Det fick de inte. Det har vi diskuterat 1977, och då tog man vissa principiella riktlinjer för vilken vattenkraft som skulle vara utbyggbar genom beslut i vattendomstolen och vilka sträckor som skulle vara undantagna från utbyggnad genom att riksdagen sade så. Sedan finns det då, vill jag säga, en grå zon när det gäller sådana frågor där regeringen äger rätt att pröva. Det förhållandet att Sölvbackaströmmarna 1977 inte tillhörde de älvsträckor som uttryckligen undantogs från utbyggnad innebär inte automatiskt att Sölvbackaströmmarna skall utbyggas, utan det är en prövning som regeringen har att göra. Därför skall Olof Palme inte försöka pådyvla centerpartiet att vi hade den uppfattningen 1977, att Sölvbackaströmmarna till varje pris skulle byggas ut. Det är mot denna bakgrund som vi är ense i utskottet i en kritik mot den hantering som regeringen givit frågan om utbyggnad av Sölvbackaströmmarna. Vi kommer fram till att regeringen har försatt riksdagen i den situationen, att riksdagen inte har ett fritt val, utan man har skapat en rätt. Det var vårdslöst av Olof Palme att säga att älven finns ju fortfarande. Det är inte det som är avgörande. Man har påbörjat en mängd arbeten dessutom, som syns i dag, och det betyder att nu kan vi inte diskutera från denna utgångspunkt. Man har givit Trångfors AB en rätt, och jag utgår från att Olof Palme inte vill att socialdemokraterna skall säga: Den rätten tar vi bara ifrån bolaget. Det får väl, om riksdagen fattar ett sådant beslut, bli en förhandling där bolaget som sådant skall hållas skadeslöst. Olof Palme sade att socialdemokraterna brukar respektera regeringsbeslut, även om dessa är okloka. Har Olof Palme den uppfattningen skall han rösta med oss reservanter, för vi respekterar alltså regeringsbeslutet, även om vi tycker att det är oklokt.

Herr talman! Herr Mattsson kommer nog i litet beråd här, för det är väl ett ovedersägligt faktum att älven ännu inte är utbyggd. Vore den utbyggd, så vore det inte någon idé att stå här och resonera. Vi fråntar inte detta bolag någon rätt. En sådan har ju regeringen dess värre givit bolaget. Men just eftersom utbyggnaden inte har skett, så har man möjlighet att förhandla bort utbyggnaden, om man vill — det är självklart. I sitt första långa och något snåriga inlägg underlät herr Mattsson att besvara den fråga som det vore verkligt intressant att höra centerns svar på. En viss dag beslutar regeringen att tillåta utbyggnad av Sölvbackaströmmar = Nr 33 na. Sedan detta skett väcker centern en partimotion, där man säger att Onsdagen den riksdagen skall uttala att Sölvbackaströmmarna skall undantas, och denna 21 november 1979 motion propagerade man för i valrörelsen där uppe i bygderna. Menar man ingenting med den motionen? Om man nu intog denna partiståndpunkt efter det att tillståndet var givet måste man ju anse inte bara att riksdagen skall uttala sig för låt mig säga änglarna utan att riksdagen skall uttala att det skall fattas ett beslut, nämligen att utbyggnaden icke skall äga rum. Berätta, herr Mattsson! Vad menar ni med den där partimotionen? Vi lyssnar i spänd förväntan.
Herr talman! Jag har ju inledningsvis redovisat att vid den genomgång av ärendet som civilutskottet gjort har vi konstaterat — och det är samtliga inom utskottet överens om — att med hänsyn till den form som yrkandena givits i centerpartiets två motioner skulle ett bifall till motionerna inte förändra den verkliga situationen i dag. Regeringens beslut kom den 8 mars, omedelbart efter det att propositionen avlämnats. Jag har sagt tidigare i diskussionen att visst är det ur vår synpunkt beklagligt att vi inte låt mig säga utformat våra ursprungliga yrkanden på ett annat sätt, så att de hade varit möjliga att hantera i detta sammanhang. Vid vår genomgång har vi bara konstaterat att principen att vi måste respektera ett regeringsbeslut, även om vii utskottet — med undantag för folkpartisterna— är ense om att det är oklokt, får ta över i det här fallet.

Herr talman! Detta blir liksom ännu värre, för nu säger Kjell Mattsson att ett bifall till centerns motion dess värre inte skulle förändra verkligheten. ”Men vi ville väl”, förklarar Kjell Mattsson. När vi har konstaterat detta, kan vi dra endera av två slutsatser. Antingen kan centern säga att man då ändrar sitt yrkande så att det också förändrar verkligheten och så att man kan komma bort från den utbyggnad som man säger sig inte vilja ha. Eller också skall centern säga att man inte menar något med detta yrkande och att man inte ens tekniskt förändrar någonting. Då blir motionen från början meningslös. Det är en ofruktbar ståndpunkt som Kjell Mattsson intar. Han förklarar att centern är emot denna utbyggnad, att centern inte tycker om den men att centern inte stöder dem som vill stoppa den. Det är en ganska ofruktbar ståndpunkt. Jag kan förstå och sympatisera med fru Eivor Nilson, som har djärvheten att vilja ta sitt eget partis motioner på allvar.
Herr talman! Jag vill då informera Olof Palme om att yrkandena gick ut på en ändring av riktlinjerna. Ändring av riktlinjer medför inte att man plockar bort ett givet tillstånd. Om man verkligen hade velat någonting i denna fråga, är inte heller socialdemokraternas agerande i utskottet och det förslag som de 37 har framlagt effektivt. Då skulle man ha föreslagit lagstiftning och sagt att nu ger vi genom en lag regeringen rätt att ta tillbaka detta tillstånd. Men det har inte socialdemokraterna velat eller vågat. I mitt första inlägg sade jag att jag betraktar socialdemokraternas agerande i denna fråga såsom rätt mycket ett utslag av taktik. Det är inte förbjudet att vara taktisk i denna riksdag och i det politiska livet, och socialdemokraterna har skickligt utnyttjat tillfället att bedriva ett taktiskt politiskt arbete i denna fråga. Det förändrar dock inte den verkliga uppfattning som ligger bakom från socialdemokraternas sida.

Herr talman! Jag vill gärna säga att denna debatt ändå har medfört en del klarlägganden som inte görs i utskottsbetänkandet. Först och främst är alla överens om att vi skall ha en viss utbyggnad av vattenkraften för att utvinna elkraft — upp till 65 TWh. Då kan man välja mellan två alternativ. Det har framgått klart och tydligt att vi alla är överens även om detta. Antingen bygger man ut ett antal mindre älvar och effektiviserar de anläggningar som redan finns. När man då väljer de små älvarna, tar man dem som har ett relativt lågt bevarandevärde. Eller också bygger man ut en stor älv. Det besked vi har fått från Olof Palme och socialdemokraterna innebär att de har valt detta senare alternativ, dvs. Kalix älv som har högsta bevarandevärde, nämligen klass 4. Jag vill bara göra en ytterligare kommentar med anledning av att Olof Palme här uttrycker sina sympatier för Eivor Nilson. Man kan inte säga nej både till små utbyggnader och till stora utbyggnader och samtidigt klara målet: en utbyggnadsnivå på 65 TWh. Det går rakt inte.

Herr talman! Jag kan inte låta Eric Enlunds inlägg och inte heller Olof Palmes stå utan rättelser. Det har sagts att vi skulle vara överens om här i kammaren att antingen måste vi bygga ut några stora älvar eller många små vattendrag, vilket också vore bekymmersamt ur miljösynpunkt, för att uppnå målet om ungefär 65 TWh vattenkraft. Det är nu inte riktigt. Olof Palme har rört vid detta mycket lätt och sagt att effektiviseringen är vi alla överens om. Det är just det vi inte är. Att effektivisera befintliga vattenkraftverk är genomförbart, men det är inte fullt lika lönsamt som att bygga ut nya älvsträckor. Personer med samma sakkunskap som kraftindustrins experter men tyvärr inte med samma resurser till förfogande som kraftindustrin — de har gjort arbetet på sin fritid — har i utredningar kommit fram till att det är troligt att 6 TWh skulle kunna utvinnas genom effektivisering och att lönsamheten är svår att beräkna. Det är ingalunda självklart att någon effektivisering kommer till stånd, men det är alltså fullt möjligt att den vägen nå samma mål som om man tog i anspråk kontroversiella älvar. Jag tycker att det är viktigt att det sägs. Sedan vill jag själv lämna en röstförklaring. Jag har stor respekt för mina kamrater som kommer att rösta på reservationen. Det är här fråga om ett beslut som har fattats av landets regering. Det är ett beslut som vi i Nr 33 centerpartiet personligen ogillar, men jag har stor förståelse för att man inte Onsdagen den vill göra någonting som skulle kunna uppfattas som att man vill gå emot ett 21 november 1979 regeringsbeslut — det är alltså en rättstrygghetssak. Genom att anhålla om att regeringen tar upp förhandlingar har utskottsmajoriteten ändå visat på en utväg, och jag tycker att det är viktigt att slå fast att det är inte nödvändigt för att klara energiförsörjningen att bygga ut älvsträckor som befolkningen vill bevara. Därför menar jag att det är riktigt att vi nu vädjar till regeringen att ta upp förhandlingar för att se om inte det här olyckliga regeringsbeslutet skulle kunna förändras genom att kraftbolaget frivilligt avstår från utbyggnad av Sölvbackaströmmarna.

Herr talman! Det är nog litet farligt att låta effektivisering bli ett slagord som ger intryck av att där har vi lösningen på alla problem. Lika litet som en sparplan befriar oss från alla uppvärmningsproblem kan ju effektivisering av befintliga anläggningar klara oss från det mycket konkreta bekymmer som det innebär att ta ställning till utbyggnader, vare sig de skall ske i stora eller små älvar. På den punkten har jag samma mening som Eric Enlund.

Hon kanske inte förstod det vi vet i dag, att den motionen var ett skådebröd, begränsat till tiden fram till den 16 september.

Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, men jag vill göra en kommentar till Birgitta Hambraeus inlägg. Jag tycker att det hon sade på sätt och vis innebär ett försök att sätta sig inte bara på två utan på tre stolar. När det gäller hennes tal om effektivisering av befintliga anläggningar vill jag som exempel nämna Edänge kraftverk. Här önskade man göra en utbyggnad, men riksdagen hade redan gjort ett uttalande som innebar att Mellanljusnan skulle skyddas. Dessutom var Edänge klassat med bevarandevärdet 3. Detta var alltså anledningen till att folkpartiregeringen sade nej till en utbyggnad av Edänge kraftverk. Med detta exempel ville jag bara ha sagt att en effektivisering ingalunda med säkerhet är fri från kontroverser.
Herr talman! Det är alldeles korrekt att effektivisering kan innebära ingrepp i miljön. I sådana fall är den naturligtvis kontroversiell. Men den effektivisering som jag här talat om — förmodligen har jag i högsta grad tagit till i underkant när jag sagt att man kan utvinna 6 TWh genom effektivisering av befintliga kraftverk — är icke-kontroversiell och medför ingen förstörelse av miljövärden.

Herr talman! I den reservation som är fogad vid det här betänkandet sluter vi reservanter upp kring de synpunkter som anlagts i motionen 538. Motionären pekar mycket riktigt på att det med nuvarande lagstiftning kan uppstå problem i fråga om det praktiska genomförandet av landskapsvårdande insatser.

Vi vet nämligen att konflikter med enskilda markägare uppstår i en del fall. Jag vill dock klargöra att det, när det gäller möjligheterna att vidta åtgärder på annans mark, lyckligtvis inte uppstår konfliktsituationer så ofta. Men det finns exempel på att stärbhus och andra markägare hindrar utförandet av ambitiöst upplagda landskapsvårdsplaner. Precis som framhålls i motionen 538 så gör samhället stora insatser för att uppmuntra till slybekämpning och därmed till bibehållandet av ett öppet och leende landskap. Här råder dock en allmän regel att exempelvis skogsvårdsstyrelsen inte får beträda marken förrän ägaren har gett sitt medgivande. Denna brist i lagstiftningen har i vissa fall lett till att en som beredskapsarbete utförd strandrensning runt en sjö blivit ofullständigt genomförd, därför att någon — märk väl — enstaka markägare motsatt sig sådan rensning på det egna markområdet. Det finns exempel på hur skogsvårdsstyrelsens personal i anslutning till rastplatser, sjöutsikter och andra miljökänsliga områden fått avstå från att utföra varje slag av landskapsvård, beroende på att en delägare i ett stärbhus — som skedde i mitt hemlän — satt upp en skylt med texten: Hit men inte längre får Ni röja. Det är lätt att bilda sig en uppfattning om hur naturbilden runt den sjön kom att se ut, då förbuskningen på vissa bitar efter stranden inte fick vidröras. Som vi säger i vår reservation anser vi det angeläget att regeringen och berörda myndigheter överväger vilka åtgärder som kan vidtas för att situationer som den jag här har refererat till skall kunna undvikas. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag är utomordentligt glad över att från socialdemokratiskt håll få höra den uppskattning, här framförd av Gunnar Olsson, som man ser i att få ha en öppen och leende bygd. Den uppfattningen sammanfaller helt med min och många andras. Tyvärr har det i detta land förts en politik som gjort att stora delar av våra bygder har förbuskats och fått växa igen. De ger inte den anblick som vi väl alla skulle vilja uppleva. Vi har alltså dess bättre fått en annan syn liksom lagstiftning i frågor som rör detta område. Jag tänker exempelvis på jordhävdslagen, som innebär att markägare måste känna ansvar för sin mark och inte tolerera förbuskning, vilket var populärt för ett tiotal år sedan. Även skogsvårdslagen innebär ett utökat ansvar för markägaren. Dessa lagar har emellertid tillkommit helt nyligen, och verkningarna av desamma har vi inte sett så mycket av ännu. Om lagstiftningen får avsedd verkan, och det tror vi, så kommer de bygder som hittills har fått förbuskas att så småningom se helt annorlunda ut. Att i detta läge kräva en lag som ger oss möjligheter att gå in på enskilda marker och röja upp dem för siktens skull utan markägarens samtycke, tycker vi är att gå litet väl långt. Om slybekämpning skall ge avsett resultat måste sådan tillgripas praktiskt taget varje år. Det är ju inte särskilt trevligt med en situation där beredskapsarbetare varje år skall vara ute och röja i markerna. Det väsentliga, det riktiga och det enda hållbara på lång sikt är att se till att ägarna sköter sina marker så att dessa ger en tillfredsställande anblick. Gunnar Olsson säger att denna lagstiftning bara skulle behöva tillämpas i enstaka fall. Men det är just det som gör att det inte finns någon som helst anledning att tillgripa en lagstiftning. De vägar som samhället nu är inne på vad gäller skötsel av skogs-, åkeroch hagmarker utgör den bästa garantin för att uppnå ett resultat som vi alla kan vara nöjda med. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med hänsyn till det anförande som Filip Johansson nyss höll kan jag fatta mig relativt kort. Jag delar de uppfattningar som han där gav uttryck för. Jag konstaterar att samhället har instrument för att skydda en i allmän mening värdefull naturmiljö. Fler människor kan följaktligen bli delaktiga av de värdefulla vyer som finns. Härutöver vill nu socialdemokraterna litet opreciserat tillskapa en lag som ger möjlighet att gå ut och röja lite buskar här och lite buskar där. Jag vet uppriktigt sagt inte — det framgår nämligen inte av vare sig reservationen eller motionen — vad man avser. Jag vill väl inte tro att avsikten är en typ av allemansrätt, som ger möjlighet att röja sig en egen liten vy här och en annan där. Det vore bra om Gunnar Olsson talade om vad socialdemokraterna egentligen vill. Det är väl tvivelsutan så, Gunnar Olsson, att de institut vi nu har medger, som jag nyss sade, att värdefulla miljöer räddas. Jag kan därför inte riktigt förstå vad ni menar med att säga, att därutöver måste en del räddas. Man menar tydligen, fast det inte uttalas öppet, att man skall röja på ”tredskande” ägares marker. Jag ansluter mig till Filip Johanssons avslutningsord, som verkligen har fog för sig. I Sverige, där vi bedriver ett aktivt jordoch skogsbruk och där vi har en levande landsbygd där människor bor och verkar, kommer det som föresvävar socialdemokraterna i motionen inte att inträffa. På ställen med en vettig betesdrift kommer de vyer som rimligen skall vara öppna, också att vara det. De ingår som ett led i en bondes normala verksamhet, och det tycker vi ären bra verksamhet. Att tillskapa någonting därutöver finns det enligt vår mening inget motiv för. Därför är det rimligt att kammarens ledamöter röstar på utskottets förslag.

Herr talman! Tvärtemot vad Arne Andersson sade inträffar faktiskt sådana 21 november 1979 fall som jag relaterade. Bakgrunden till vår reservation är de kontakter som vi har med skogsvårdsstyrelsens personal, som skall utföra markarbetet och som stöter på dessa problem. De som lyssnar till detta meningsutbyte skall ha klart för sig att Arne Andersson och Filip Johansson inte gör sig till tolkar för merparten av markägarna. De som utan protest upplåter sin mark för landskapsvård är i klar majoritet. Vad Arne Andersson och Filip Johansson gör är att försöka uppträda som försvarsadvokater för den lilla del av markägarna som av ren vrånghet motarbetar ett försök att försköna landskapsbilden. I ett fall som jag känner till var det av 36 berörda markägare en enda, en stärbhusdelägare, som motsatte sig varje form av landskapsvård på sin mark. Det är denne ende markägare som Arne Andersson och Filip Johansson vill värna om, om jag har förstått dem rätt. Det är en märklig inställning från ledamöter som har en djup förankring i skogsägarvärlden. Jag vet att man framför allt från moderat håll hävdar att föreskrifter inte bör utfärdas för markägare. Jag vill fråga Arne Andersson och kanske även Filip Johansson: Vilken risk kan det innebära om de i vår reservation angivna hindren för slybekämpning på lämpligt sätt elimineras? Vi vet att det i de flesta fall går att utan kontroverser träffa överenskommelse med berörda markägare om att få utföra landskapsvården, men vi vet också att det finns ett, låt vara litet, antal fall där markägare har vägrat ett röjningslag att gå över sin mark. Och det här är märkligt också från ekonomisk synpunkt. Trots att AMS svarar för slybekämpningen som beredskapsarbete kostar det utförda arbetet inte ett enda öre för markägaren. Jag har med egna ögon sett hur beredskapslag har rensat upp ved och t.o.m. huggit massaved utan att markägaren har behövt bidra till arbetskostnaden. Borde det då inte vara möjligt för dem som utför landskapsvården att få göra det utan att bli hindrade av någon enstaka person som inte ger sitt tillstånd? Resultatet av en sådan här landskapsvård, som vi på många håll har goda erfarenheter av bl.a. i mitt eget hemlän, kan inte bli annat än en halvmesyr om inte alla solidariskt ställer sin mark till förfogande. Det är alltså fråga om att komma till rätta med de enstaka fall där man medvetet äventyrar de ambitiösa planer som bl.a. skogsvårdsstyrelserna har.
Herr talman! Jag är företrädare och försvarsadvokat för de markägare och de bygder där man under ett tiotal år på olika sätt stimulerades att överlämna åt naturen själv att sköta om markerna. Jag har också försökt medverka till en lagstiftning som får de här markägarna, som tyvärr ofta har hamnat långt ifrån de marker som kanske länge har varit i släktens ägo, att känna ansvar för detta markägande. Om det sedan skulle finnas en människa i Värmland som ingenting biter på, som vägrar att ställa upp när det gäller att röja, tycker jag att man bör klara av det utan att ingripa med speciell lagstiftning. Gunnar Olsson talade om hur fint AMS skötte detta röjningsarbete. Då vill jag bara konstatera att det är det för hela det svenska samhället absolut Nr 33 dyrbaraste och sämsta sättet att hålla våra marker öppna. Det finns andra sätt Onsdagen den som är mycket effektivare, t.ex. att stimulera enskilda ägare att sköta sina 21 november 1979 marker. Då får vi den öppna och leende bygd som Gunnar Olsson numera vill ha och som jag alltid har önskat att vi skall ha. Slybekämpning ARNE ANDERSSON i Ljung : Herr talman! Gunnar Olsson konstaterade att vi har goda erfarenheter av landskapsvård. Jag har ingen annan mening om det, men jag vet dessutom — och det är mycket viktigare i sammanhanget — att många, förhållandevis kanske små, bönder sköter var och en sin egen torva. Det är faktiskt detta det gäller, Gunnar Olsson. Håller vi hela Sverige i bruk behöver vi inte skicka ut några AMS-gäng. Därvidlag delar jag återigen Filip Johanssons meningvi är överens om detta. Nu har Gunnar Olsson alltså sagt här i riksdagen att man är en vrång typ om man inte har socialistiska värderingar i fråga om marken. Nu vet vi alltså vad en vrång kille är — det är en som inte är socialist. Jag kommer att framhärda med att vara vrång i fortsättningen också.

Herr talman! Vad det är fråga om, Arne Andersson, är att alla markägare runt exempelvis en naturskönt belägen sjö solidariskt ställer sina stränder till förfogande för någon form av landskapsvård. Men då jag av tidigare erfarenhet vet att Arne Andersson inte vill kännas vid begreppet solidaritet skall jag inte längre plåga moderaternas talesman med det begreppet. Jag förstår mig inte riktigt på Filip Johanssons påhopp på arbetsmarknadsstyrelsen. Jag har en känsla av att den har gjort ett synnerligen gott arbete. Eftersom vi i många län, framför allt i skogslänen, har haft en osedvanligt hög arbetslöshet, har AMS satt in beredskapslag för att hålla landskapet öppet utefter sjöstränder och på rastplatser. Jag kan inte ge dessa arbetslag samma dåliga betyg som Filip Johansson gör. Och Arne Andersson talade om ”AMS-gängen”. Jag tror att ni inför kammarens ledamöter och inför den kommande omröstningen måste precisera vad ni menar. Och så säger Filip Johansson att om det finns någon enstaka vrång person ute i något län kan man väl komma till rätta med det utan lagstiftning. Hur skall man kunna göra det, Filip Johansson, när den nuvarande lagen säger att skogsvårdsstyrelsens tjänstemän inte får beträda marken förrän samtliga skogsägare som är berörda av en sådan plan ger sitt medgivande? Då räcker det att en delägare i ett stärbhus säger: Hit får ni röja men inte längre.

Herr talman! Gunnar Olsson har nu ytterligare förtydligat sig beträffande min person. Jag tillhör inte bara det vrånga gänget, utan jag tillhör också dem som är osolidariska. Jag har dess bättre den åsikten att jag troligen inte är en sämre företrädare för en icke-socialistisk uppfattning för det, om det är från Gunnar Olsson som värdeomdömena kommer. Det kanske rent av är en av 45 Gunnar Olssons uppgifter som politiker att ge värdeomdömen om andra. Det vore viktigare om Gunnar Olsson hade en klar syn på de äganderättsliga förhållandena. Man röjer inte här och där, utan att ha ett institut för detta. Jag vill — utan att ha haft för avsikt att komma in på det i detta sammanhang — upplysa om att vi i utskottet nu behandlar ett förslag från moderaterna, där vi säger att det kan tänkas att någonting som kompletterar de nuvarande instituten kan vara av värde. Och det är att den naturvårdande myndigheten tillsammans med den enskilde markägaren kommer överens om hur ett visst markområde skall skötas. Men den gode Gunnar Olsson har inte med ett enda ord nämnt att man kan börja umgås med markägaren och tala med honom om hur röjningen skall gå till. Gunnar Olsson vill i stället ha någon typ av förordnande, som inte är preciserat, där man helt enkelt skall tala om för markägaren att han tills nu har varit en vrång person och att vi för den skull måste lagstifta mot honom. Vi ser saken på ett annat sätt och vill följa en annan metod. Vi menar att det umgänge som ett meningsutbyte mellan den naturvårdande myndigheten och markägaren skapar kan ge resultat. Men det förslaget kommer till kammaren i ett annat betänkande från jordbruksutskottet, och då kan vi återkomma till det.
Herr talman! Gunnar Olsson talade om ett påhopp på arbetsmarknadsverket — men det var inte något påhopp på verket. Det var bara ett konstaterande att om det är arbetsmarknadsverket och den personal som det anställer som skall — som Gunnar Olsson uttrycker det — hålla bygden öppen och leende, gör man det på det absolut kostsammaste sätt som över huvud taget tänkas kan. Det är bara att notera. Om inte Gunnar Olsson känner till den saken, bör det vara ganska lätt att klara ut detta. Självfallet måste det finnas enklare sätt att få till stånd det som jag tror att alla nu är överens om att vi behöver — ett brukande av både åkermark och skog på ett riktigt sätt. Till det har vi skaffat oss lagar, både jordhävdslagen och skogsvårdslagen. Om vi använder dem, kan vi få den öppna och leende bygd som Gunnar Olsson talar om. Jag tror inte att det finns någon som betvivlar att det är ett riktigare och billigare sätt att klara problemet än att arbetsmarknadsverket skall ordna arbetslag som åker ut och håller stränder och hagar öppna och fria från sly. Det bör inte vara någon som helst diskussion om den saken.
Herr talman! Till sist mycket kortfattat: Enligt nuvarande lagstiftning kan man inte ålägga en enskild markägare att utföra denna landskapsvård vid exempelvis en sjö, utan skogsvårdsstyrelserna ute i länen upprättar naturvårdsplaner. För att kunna utföra detta arbete anställer man AMS-arbetare, om det i ifrågavarande län finns en arbetslöshet som motiverar att man har beredskapsarbeten. Både Arne Andersson och Filip Johansson vet att all typ av lagstiftning bara drabbar dem som medvetet missköter sitt område. Det är likadant med Nr 33 skogsvårdslagen, som vi har talat så mycket om. Den drabbar inte den stora Onsdagen den majoritet av skogsägare som sköter sin skog utan endast den minoritet som 21 november 1979 medvetet missköter sitt skogskapital. På samma sätt blir det med en sådan här lag — den drabbar bara de enstaka som inte solidariskt vill vara med och Miljöskyddsutredmedverka till att försköna landskapsbilden. Så enkelt är det.

Herr talman! Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö — i arbetet, i bostaden och under fritiden — är ett övergripande mål för socialdemokratisk miljöpolitik. Miljön är vår gemensamma egendom. Därför angår det oss också alla hur miljön förändras och påverkas. Det gäller inte minst vid lokalisering av miljöstörande industri och vid utformningen av skyddet av vår omgivning. Genom olika lagar har samhället sökt skapa ett skydd för miljövärdena. Utvecklingen på miljöområdet går emellertid snabbt. Kraven skärps ständigt, vilket gör det nödvändigt att söka anpassa lagarna till det aktuella skeendet. Det var bl.a. därför som miljöskyddsutredningen tillsattes för tre och ett halvt år sedan, våren 1976. På hösten 1977 fick utredningen tilläggsdirektiv. Bakgrunden var skandalen vid BT-Kemi, och uppgifterna var att utifrån erfarenheterna av BT-Kemi överväga hur gällande lagstiftning behöver skärpas och vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att motverka att liknande händelser inträffar i framtiden. Bl. a. förutskickade dåvarande jordbruksministern Dahlgren att utredningen borde pröva i vad mån det behövdes en skärpning av straffbestämmelserna på miljöskyddsområdet. För snart ett år sedan avlämnade miljöskyddsutredningen sitt första betänkande. I reservation till betänkandet anmälde socialdemokraterna att en första uppgift för utredningen borde ha varit att lämna förslag inom de områden där förändringar av hög angelägenhetsgrad är önskvärda och där samtidigt de föreslagna reformerna relativt snabbt kan börja tillämpas. Därför föreslog vi bl.a. skärpningar i brottsbalken och förlängning av preskriptions tiden till minst tio år. De skandalartade förhållanden som kom i dagen vid Nr 33 BT-Kemi i Teckomatorp hade visat allvarliga brister i påföljdssystemet såväl i Onsdagen den miljöskyddslagen som i bestämmelserna i brottsbalken. 21 november 1979 De krav som framförts av socialdemokraterna i utredningen återfinns i de motioner 471, 843, 844 och 1990, som vi nu skall ta ställning till. I reservationen till jordbruksutskottets betänkande nr 4 påtalar vi socialdemokrater att händelserna vid BT-Kemi starkt visat på nödvändigheten äv en förbättrad och förstärkt samhällskontroll över företagens miljöstörande verksamhet. Den som vållar skada skall enligt miljöskyddslagen betala ersättning för detta. Men i den praktiska tillämpningen kan detta skadeståndsansvar bli verkningslöst, bl.a. genom den långa tid det tar innan skadorna visar sig. Företaget kan under tiden hinna läggas ner. Ofta kan flera företag vara inblandade. I första hand skall skaderisker förebyggas genom skärpt lagstiftning och stränga krav på företagen. Men om skada uppstår skall —- om den som vållat skadan inte kan ersätta denna — den kemiska industrin som helhet stå ansvarig. Därför bör någon form av fond byggas upp. Begreppet fara i brottsbalken bör definieras klarare. Annars kommer möjligheten att beivra miljöbrott också i fortsättningen att vara begränsad. Vi beklagar att utredningens majoritet och utskottets majoritet inte velat aktualisera denna fråga, inte minst mot bakgrund av de förväntningar som människorna i Teckomatorp haft på utredningen och de krav de ställt på politikerna, men också mot bakgrund av direktiven om skärpning av gällande lagstiftning som kunde bli aktuella utifrån erfarenheterna av BT-Kemi. Det var alltså vår uppgift att lägga fram de här skärpta förslagen. Starka skäl talar för ett tillägg till brottsbalkens 13 § lydande: ”Den som handhar gift eller smittämne på sätt som är ägnat att medföra risk för människors liv eller hälsa eller för djur eller växter, dömes till ansvar enligt vad som sägs i 13 kap. 7-9 §§ även om fara inte visats i det enskilda fallet”. Vi menar också att preskriptionstiden för brott mot gällande miljölagstiftning är för kort. Beroende av den långa tid som kan förflyta mellan skadans uppkomst och dess avslöjande är det nödvändigt att preskriptionstiden kraftigt förlängs. Straffsatserna bör skärpas och en obligatorisk skyldighet för kontrollmyndighet att polisanmäla miljöbrott bör införas. Utredningens förslag är här otillräckliga. Minst tio års preskriptionstid bör övervägas. Vi menar vidare att tillskapandet av AB Svensk Miljökontroll, för att samordna tillsynsarbete, bör prövas i det fortsatta utredningsarbetet och inte skickas vidare till en oviss framtid i någon annan utredning. Det är mot den här bakgrunden som jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen till jordbruksutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Det är inte svårt att instämma i Maj Britt Theorins allmänna synpunkter om värdet av miljölagstiftningen, att vi har en aktuell lagstiftning på området och att vi bör söka hålla oss till den. Där är vi helt eniga. Men sedan kommer man, herr talman, till de där praktiska detaljerna. Hur skall vi göra? Skall vi demonstrera och låtsas att vi vill väldigt mycket mer än 49 alla andra? Då kan man göra ungefär som Maj Britt Theorin. Eller skall vi gå till väga på ett sätt som vi uppfattar som framkomligt och snabbast? Miljöskyddsutredningens betänkande har nu bearbetats i kanslihuset. Remisstiden är utgången — betänkandet lades ju fram för ungefär ett år sedan. Vi kan nu vänta att en proposition läggs fram ganska snart. I arbetet på betänkandet sade majoriteten i utredningen att det gäller att snabbt försöka göra vad man kan göra redan nu. Vad som kan göras nu bör vi också genast sätta i gång med. Det som tar litet längre tid får vi försöka ta itu med när vi hinner. Jag tycker att detta är ett rimligt sätt att gripa sig an problemen, dvs. man klarar redan nu de saker som snabbt kan avgöras. Majoriteten sade att detta inte innebär att de här problemen är lösta en gång för alla, utan vi kan behöva komma tillbaka och se på dem. En fråga är straffbestämmelserna. Det visade sig att brottsförebyggande rådet arbetade med problem som även vi i utredningen kom in på. Beträffande ändringar i brottsbalken sade majoriteten att det torde vara lämpligt att brottsförebyggande rådet ser på detta. I avvaktan på brottsförebyggande rådets slutsatser, som bör vara klara ganska snart, föreslog utredningsmajoriteten sådana ändringar som kan göras utan att man vidtar större principiella ändringar. Det gällde här förslag om skärpning beträffande straffsatserna och preskriptionstiden inom den gällande lagstiftningen. Nu har det brottsförebyggande rådets förslag lagts fram och de går i den riktning som Maj Britt Theorin önskar. Jag förutsätter att regeringen utgår ifrån de här förslagen i sitt propositionsarbete. Det är också så utredningens majoritet vill ha det. Vi får se hur det blir. Jag misstänker emellertid att Maj Britt Theorin kommer att vara fullt tillfredsställd med den proposition som läggs fram. Hon kan bara inte vänta med debatten några månader, det skall ske nu. Antagligen gäller det att vara först, inte att se till att de riktiga besluten blir fattade. Den kemiska industrin skall uppenbarligen vara kollektivt ansvarig för miljöbrott. Uppriktigt sagt, herr talman, kan jag misstänka att man begår miljöbrott i form av utsläpp m.m. även inom andra typer av industrier. Hur har Maj Britt Theorin tänkt lösa det problemet? Skall vi ordna något slags klubbar för ansvariga för miljöbrott eller vad skall vi göra? Är inte detta en sak som man får se på ganska ordentligt och inte bara säga att så skall det vara? Det vore kanske lämpligt att ta upp detta i miljöskyddsutredningen, där ju Maj Britt Theorin är ledamot. En annan sak som föreslås i den socialdemokratiska reservationen gäller kontrollsidan, där man vill ha fram någonting som kallas för AB Svensk Miljökontroll. Till saken hör att det f. n. pågår en utredning om laboratorieverksamheten i landet — alltså uppbyggnaden av laboratorier på det här området. Det kan ju vara möjligt att det finns skäl att avvakta litet grand och se vilken organisation den utredningen kommer att förorda och vilka slutsatser utredningen drar. Dessutom är det ju så att ingen har sagt nej till att frågan skall undersökas vidare. Man har bara sagt att det där hinner vi inte göra nu. De slutsatser och de förslag som utredningen förde fram i december förra året var vi klara över — dem kunde man presentera då. Det här är viktigt — det är viktigt att försöka skydda miljön.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

Herr talman! Nog anar man den obotfärdiges förhinder bakom Torkel Lindahls inlägg. Låt oss ta det litet bit för bit. Det är viktigt, säger Torkel Lindahl, att vi kommer fram med konkreta förslag så fort som möjligt. Ja, exakt det har vi gjort från socialdemokraternas sida i utredningen, och vi har också följt upp förslagen i motioner i riksdagen. Det var nämligen fullt möjligt — det lärde vi oss när vi var nere i Teckomatorp —att skärpa lagstiftningen för att därmed göra en markering för industrin och för miljöförstörarna. Detta förslag förde vi fram. Det var man inte beredd att biträda — man hänvisade till att brottsförebyggande rådet skulle kunna se på dessa frågor. Men, Torkel Lindahl, i vår uppgift ingick att se över var vi snabbt skulle kunna gör skärpningar av lagstiftningen, mot bakgrund av erfarenheter från Teckomatorp och BT-Kemi. Det är litet grand att gå ur sitt ansvar att hänvisa till att brottsförebyggande rådet skulle klara av detta. Vi får väl se vad propositionen kommer att innehålla. Brottsförebyggande rådet har presenterat en promemoria. En statlig utredning hade kunnat presentera ett förslag som remissinstanserna hade kunnat behandla och som därefter kunnat ligga i botten för en proposition från regeringen. Det är naturligtvis viktigt att vi inte hastar fram förslag som inte har täckning — det måste vara förslag som verkligen är konkreta och som leder till en förbättring i miljöskyddshänseende. Det finns flera skiljaktigheter i de borgerligas och socialdemokraternas syn på frågorna såväl i utredningen som här i riksdagen. Ett exempel är straffsatserna, där ni har nöjt er med fem års preskriptionstid, medan vi har sagt att tio års preskriptionstid är nödvändig. Det var också en lärdom vi fick av vad som hände i Teckomatorp. Det kan ta lång tid innan man ser effekterna av de kemiska ämnena och innan man ens upptäcker vad som har skett långt tillbaka. Preskriptionstiden behöver vara tillräckligt lång för att vi skall komma åt miljöfördärvarna, och därför är vårt krav tio års preskriptionstid. Våra motioner väcktes i januari i år. I december förra året lades utredningens förslag fram. I våras sköt majoriteten i jordbruksutskottet den här frågan till hösten, medan vi ville behandla motionerna för att kunna påverka och påskynda ett förslag från regeringens sida. Ännu har vi inte sett något förslag. Under våren 1980 någon gång kanske det kommer, och det blir nästan tre år efter händelserna i Teckomatorp. Det blir intressant att se om förslaget kan vara till fyllest. Tar man vara på de synpunkter som finns från socialdemokratiskt håll är det ju möjligt att det kan bli en fullt acceptabel proposition, men med utgångspunkt i vad majoriteten skrivit är det inte mycket att hoppas på. 51 Det viktigaste i vår uppgift måste vara att skydda miljön och att värna människors och djurs hälsa. Då får vi inte väja för att vi behöver skärpa lagstiftningen, om än aldrig så starka ekonomiska intressen står på spel. När det gäller fonden för den kemiska industrin så är det faktiskt så — och det vet vi från BT-Kemi — att ibland blir skadeverkningarna så stora att industrin inte klarar av dem utan drar sig ur och lägger ned företagen. Ibland flyttar de utomlands. Andra gånger kan de innan man har upptäckt miljöskadorna också ha lagt ned verksamheten. Vårt förslag om en fond har syftet att komma åt och verkligen — där lagstiftningen inte har kunnat förebygga miljöfördärvande effekter — den vägen låta hela den kemiska industrin ta ansvar för det fördärvande av miljön som har åstadkommits på ett eller annat sätt. Detta menar vi är en viktig åtgärd i det fortsatta miljövårdsarbetet.

Herr talman! Det är en liten trevlig överraskning för mig att Maj Britt Theorin tycker att det här är ett arbete som brådskar. Det är inte det intrycket jag har fått tidigare. Jo, i ett avseende, nämligen beträffande preskriptionstiden. När det gäller själva straffsatsen var vi i utredningen helt eniga. Men sedan är det så att jag har en viss respekt för lagar. Det är nämligen så att sätter man två års fängelse som högsta straff, då är enligt brottsbalken den längsta preskriptionstiden fem år. Det var detta vi inte ville riva upp på egen hand, utan vi ville att brottsförebyggande rådet skulle komma fram med sina slutsatser när det gäller miljöbrott och när det gäller ekonomisk brottslighet. Nu kommer det väl sådana förändringar och det tycker jag är helt riktigt. Det är bara det att vi inte ansåg det möjligt för oss då. Jag betraktar det som rimligt om vi kan få en sådan förlängning av preskriptionstiden. Jag är inte oenig med Maj Britt Theorin i sak om behovet av en betydligt längre preskriptionstid än fem år, som utskottsmajoriteten har föreslagit, men vi måste också se på hur det var praktiskt möjligt att komma fram till detta och ändå följa lagen. Men som vi noterade tidigare i dag är principen att följa en korrekt handläggningsordning inte så betydelsefull för vissa personer. Men när det gällde att lägga fram förslag om effektivare tillsyn — för det är trots allt det väsentligaste att vi har en tillsynsorganisation som fungerar — tyckte Maj Britt Theorin att det gick för fort, det här kunde vi vänta med. Vi skulle inte komma med några förslag nu utan titta noggrant på det och vänta med åtgärder. När det gäller förslaget om miljöskyddsavgift som gör att det inte blir lönande för någon att släppa ut föroreningar i naturen, då var det för bråttom — vi måste tänka på det här och skjuta upp ett avgörande. Uppriktigt sagt: brådskan hos Maj Britt Theorin att få fram förslag, den kom först sedan det blev klart att hon inte kunde förhindra att det kom fram förslag från utredningen.
Herr talman! Jag hänger inte riktigt med i Torkel Lindahls argumentering. I sakfrågan skulle vi vara överens. Det behövs skärpningar. Det behövs längre preskriptionstider. Men ändå är det fel att man påpekar att de här förslagen — Nr 33 inte ligger på riksdagens bord. Onsdagen den Det korrekta handlandet, såvitt mig är bekant, är att utredningar som har 21 november 1979 fått direktiv skall jobba efter de direktiven och inte dra sig undan sitt ansvar. Vi fick direktiven att snabbt se över vilka skärpningar av lagstiftningen som Miljöskyddsutredkunde föranledas av BT-Kemis verksamhet. Socialdemokraterna sade: Prioritera detta! Ta fram åtgärder som vi snabbt kan följa upp! Vi fick lära oss en hel del när vi besökte BT-Kemi — av miljögrupper och av lokalbefolkningen. Vi fick veta vilka förväntningar de hade på samhället. De förslagen menade vi var viktiga att lyfta fram snabbast. Där backade de borgerliga. De ville överlämna frågorna till brottsförebyggande rådet. Om vi nu har ett utredningsförfarande och det utredningsmaterial som läggs fram skall remissbehandlas innan det läggs fram propositioner i riksdagen, är det då inte också rimligt att det är utredningen som föreslår lagändringar och lagskärpningar och inte brottsförebyggande rådet i promemorior? Det är således en ganska väsentlig skillnad mellan de borgerliga ledamöternas och de socialdemokratiska ledamöternas sätt att handlägga en fråga. Men det viktigaste tror jag är att Torkel Lindahl utnyttjar sin möjlighet att påverka den borgerliga regeringen så att vi får ett förslag till en proposition som verkligen gör det möjligt att förbättra såväl påföljd som tillsyn. Vi har som sagt ännu inte sett den. Det är i alla fall över två år sedan BT Kemikatastrofen inträffade, men inga förslag är ännu lagda på riksdagens bord. Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen.
Herr talman! Om straffsatsen är vi eniga. Preskriptionstiderna var ett ganska stort komplex som brottsförebyggande rådet höll på att arbeta med, men vi visste att de skulle bli klara ganska kort tid efter det att utredningen var färdig med sitt betänkande. Vi kunde alltså skjuta på den detaljen och se vilka slutsatser man där kom fram till, detta för att inte försena ärendet. Det hade nämligen tagit längre tid för oss om vi på egen hand hade gett oss in på preskriptionssidan, som är något mer komplicerad än vad Maj Britt Theorin vill låtsas om. Vi vann således tid på det förfarandet. Jag tror det är viktigt att man försöker vinna tid. Propositionen kommer snart. Jag är övertygad om att Maj Britt Theorin kommer att bli nöjd med den. Att hon kommer att tala om det är jag däremot inte helt övertygad om.
Herr talman! Det som brottsförebyggande rådet hade att ta ställning till, och som rådet också i sin promemoria har tagit fram ett förslag om, är kriminaliseringen av miljöförstöringar. Preskriptionstiden — fem år föreslås från utskottets sida och reservanterna föreslår tio år — har vi alltså redan

Herr talman! Vi socialdemokrater är djupt oroade för vad den snabbt växande användningen av gifter och kemikalier kan innebära för människors hälsa och för naturmiljön. Denna oro kom till uttryck i den produktkontrolllagstiftning som på den socialdemokratiska regeringens förslag antogs av riksdagen. Den har förstärkts under intryck av de nya forskningsrön som oupphörligt kommer oss till del och som påvisar förut icke kända samband mellan vårt sätt att utnyttja gifter och kemikalier och effekterna på människor och miljö. Det är därför som vi två år i följd har krävt att en giftoch kemikommission skulle upprättas för att vi skulle få en möjlighet till kraftsamling mot de risker som är förknippade med kemisamhället. Den skulle få till uppgift att samordna och initiera de forskningsoch undersökningsarbeten som krävs, att framlägga förslag om utbyggnad av laboratorier, att föreslå utformning och inriktning av erforderlig utbildning, att se över och anpassa gällande lagstiftning, bl.a. för att kunna genomföra förhandskontroll av kemiska ämnen och att föreslå de ändringar av nuvarande administration som kan erfordras för en ändamålsenligare lösning av uppgifterna. Men detta vårt krav har avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Vi kommer att fortsätta att kräva att vi får denna giftoch kemikommission tills även de borgerliga partierna inser att den är angelägen och nödvändig. Vi kan bara beklaga att vi för varje dag som går förlorar värdefull tid i uppgiften att mera samordnat och effektivt vidta åtgärder. Även om det forskats åtskilligt på olika områden var för sig och en rad åtgärder har vidtagits för att minimera riskerna så vet vi fortfarande ganska litet om den samlade effekten av olika gifter och om kemikaliers långsiktiga påverkan. Mot den bakgrunden hävdar vi socialdemokrater att man på varje område skall försöka hålla tillbaka bruket av gifter och kemikalier tills man vet mera om vad det är man ger sig in på. Det är därför vi intog den ståndpunkt vi gjorde när det gällde skogsbesprutningarna i samband med att vi i våras diskuterade skogspolitiken här i riksdagen. Vi menar att skogsbesprutningarna i stort sett bör kunna ersättas med mekanisk röjning. Det var därför vi föreslog att kommunerna skulle få rätt att säga nej till skogsbesprutning inom sina områden. Vi vidhåller den ståndpunkten och vill genom vår reservation föreslå riksdagen att inta samma ståndpunkt. Forskningen om effekterna av kemikalieanvändningen måste enligt vår uppfattning intensifieras. Det har vi också krävt i våra partimotioner. Målet bör även när det gäller jordbruket vara att komma bort från användningen av kemiska bekämpningsmedel. Vi är emellertid, liksom man är det i den motion som vi i dag har uppe till behandling och som har undertecknats av Lars Werner m.fl., medvetna om att detta icke kan ske omedelbart. Vi måste veta mera om effekterna, om hur det skall gå till och om vad som är möjligt med tanke på vilka andra metoder som står oss till buds. Med tanke på de risker många av dessa kemiska medel kan föra med sig för såväl människor som miljö har vi i våra partimotioner framhållit det angelägna i att kraftfulla åtgärder vidtas i syfte att snabbt och i avsevärd grad nedbringa kemikalieanvändningen även i jordbruket. Vi har i detta syfte krävt ett tidsbestämt forskningsoch undersökningsprogram. Men även detta krav har flera år i följd avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Att det sätt på vilket vi utnyttjar vissa handelsgödselmedel i jordbruket också innebär faror för miljön och också kan verka negativt på markens produktionsförmåga på längre sikt är i dag allmänt erkänt. Sålunda medför användningen av kvävegödselmedel att nitrat-nitrithalten i dricksvatten höjs. På vissa lätta jordar, där odlingen bedrivs intensivt, har mycket höga halter av nitrat i enskilda vattentäkter registrerats. Detta kan ha menlig inverkan på människor och djur. Bl. a. kan framför allt hos små barn de röda blodkropparna förstöras. Risk för att nitrat och nitrit ombildas till cancerogena föreningar föreligger också. Från miljösynpunkt kan en ökad användning av kväveoch fosforgödselmedel inom jordoch skogsbruket leda till ökad produktion av alger i vattendragen, vilket medför ökad ingenväxning av sjöar. Vissa av algerna är dessutom giftiga, vilket kan medföra att vattendragen inte kan utnyttjas som dricksvattentäkter för t.ex. djuren. Kvävegödsling kan påverka ozonskiktet runt jorden. Fosforgödselmedel innehåller vissa mängder tungmetaller, exempelvis kadmium. Så sent som Nr 33 för några dagar sedan fick vi rapporter om ökad kadmiumhalt i spannmål. Flera av de handelsgödselmedel som används verkar försurande på marken och förstärker i vissa områden av vårt land därmed den försurningseffekt som uppkommer av svavelnedfallet. Jordbruksutredningen visade att en långvarig minskning av gödslingen med 25 96 med nuvarande brukningsmetoder skulle leda till en minskning av hektarskörden med 10 96. Mot bakgrunden av miljöriskerna i samband med den ökade handelsgödselanvändningen och å andra sidan den minskning av hektarskörden som en begränsning av handelsgödselanvändningen enligt jordbruksutredningen skulle medföra har vi ett par år i följd i vår partimotion rest krav på en utredning i dessa frågor. Utredningen skulle pröva vilka åtgärder som kunde vidtas för att minska handelsgödselanvändningen och samtidigt studera effekten av nya brukningsformer och utnyttjandet av andra grödor och vad detta skulle innebära för jordbruksnäringen. Men även detta krav har flera gånger avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten, bl.a. så sent som i våras. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har nu äntligen gett upp sitt motstånd mot en sådan utredning. Detta skedde först sedan folkpartiregeringens jordbruksminister några veckor före valet ändrat sig och tillsatt den utredning som vi socialdemokrater sedan länge begärt — en s.k. omvändelse under galgen. Utskottets borgerliga majoritet finner numera denna utredning välmotiverad. Vi socialdemokrater gläder oss naturligtvis åt denna framgång för vårt krav. Som framgår av vår reservation har den borgerliga majoriteten icke gått med på att göra den beställning hos regeringen som den socialdemokratiska motionen 1978/79:1994 av Bengt Silfverstrand och Grethe Lundblad enligt vår mening borde ge riksdagen anledning till. Vi delar nämligen motionärernas uppfattning att det är ytterst angeläget att åtgärder som mera direkt tar sikte på att angripa nitratproblemets grundorsaker utan onödigt dröjsmål genomförs redan nu. Dricksvattnet är ett av våra viktigaste livsmedel. Att inte ha tillgång till användbart dricksvatten är ett allvarligt hälsooch miljöproblem. Vi anser därför att riksdagen bör instämma i motionärernas krav på fastställande av ett enhetligt gränsvärde för nitrat i dricksvatten och likaså i kravet på genomgripande undersökningar av nitratförekomster och deras orsaker med markanalyser i särskilt utsatta områden i bl.a. Skåne. Vi anser att riksdagen borde instämma i kravet på en begränsning av användningen av handelsgödsel inom de områden där nitratföroreningarna uppenbarligen har ett samband med jordbrukets odlingsåtgärder. Till dessa särskilda problem återkommer Bengt Silfverstrand i sitt inlägg. Jag vill, herr talman, för min del avsluta med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.